Herr talman! En bedömning av de internationella förändringar som inträffat sedan fjolårets utrikesdeklaration kan lätt målas i ljusa färger: Tillbakadragandet från Afghanistan. Överenskommelsen om Namibia. Islossningen mellan Sovjetunionen och Kina. De försonliga tonfallen mellan Washington och Moskva. Öppningarna i Mellersta Östern. Vapenvilan mellan Iran och Irak. Framstegen när det gäller Kampuchea. Trots denna ljusa bild finns barbariet så påtagligt närvarande i vår värld. Under de senaste dagarna har hela den i genuin mening civiliserade världen upprörts över den dödsdom Irans högsta ledare utfärdat mot Salman Rushdie och hans bokförlag. Händelsen är, såvitt jag kan förstå, helt utan motsvarighet eller parallell i den moderna historien. En regim som sätter sig till doms över andra nationers medborgare för deras tros eller deras uppfattningars skull, och som uppmanar alla och envar som följer dess bud att mörda denne person, ställer sig både reellt och formellt utanför det internationella samfundet. Vi kan bara spekulera i vilka inre och yttre krafter som har lett Irans högsta ledare till detta ställningstagande. Säkert, det är viktigt att veta, finns det i detta i många hänseenden högt bildade Iran många individer som känner samma avsky som vi inför detta återfall i mörkrets barbari. Vår reaktion måste vara bestämd och fast och klar. Sverige får inte sväva på målet i en fråga så grundläggande som denna. Därför var det bra att regeringen i går kom till samma slutsats som EG i förrgår och fattade beslut om att kalla hem Sveriges chargé d”affaires från Teheran. I frågor som dessa är det en styrka att alla Europas demokratier talar samma tydliga språk. Men barbariet finns inte bara i andra delar av vår värld och i andra kulturoch troskretsar än den som är vår egen. I går dömdes i Prag Våclav Havel till nio månaders fängelse. Formellt handlade det om att han hade brutit mot några av den tjeckoslovakiska diktaturens demonstrationsregler. Reellt handlade det självfallet om en politisk process i hjärtat av det Europa som i högtidliga deklarationer sagt att sådana skall tillhöra en gången tid. Våclav Havel är en av det europeiska samvetets känsligaste röster i vår tid. I poesi och prosa, tal och tidskrifter, i fängelse och frihet, har han pekat inte bara på de totalitära systemens omänsklighet utan också på många av de utmaningar och hot som är gemensamma för européer på ömse sidor av den tragiska järnridån. Våclav Havel är den ledande europeiska talesmannen för det han själv kallat antipolitisk politik och för ett politiskt agerande som alltid tar sin utgångspunkt i individens uppfattning om vad som är rätt, sant och gott. Han skriver att om man har ett politiskt handlande från denna utgångspunkt då visar det sig ”att det också i den värld vi lever i nu — och till om med just vid denna dess yttersta bastion, där den isigaste vinden blåser — går att ställa den personliga erfarenheten och den naturliga världen mot den osynliga ”makten” och avslöja dess skuld”. Det har Våclav Havel gjort förr. Han gör det igen. När regimen i Prag nu driver politisk process mot honom och dömer honom till fängelse, anklagar den och dömer sig själv i Europas ögon. Vi har anledning att ge honom allt vårt stöd, för hans skull, men också för vår egen. De idéer och värderingar han företräder är det Europas framtid måste byggas på. Herr talman! Utrikesdeklarationen utgör — som vanligt — en snabb genomgång av världens olika problem. De förses vart och ett med en välformulerad, ibland enkelt formulerad, liten lösning i den tradition som sedan länge burit upp svensk utrikespolitik. På de allra flesta punkter råder en bred enighet mellan riksdagens stora partier kring de åsikter och den syn som deklarationen också i år ger utryck för. Det är självfallet en nationell styrka. Utan att vilja nedvärdera den historiska konflikten i Mellersta Östern, den imponerande dynamiken i bortre Asien, de sociala spänningarna i Latinamerika eller den fortsatta konflikten i södra Afrika är jag övertygad om att 1990-talet blir Europas årtionde. Det decennium då den nödvändiga omvandlingen i Europas östra hälft, i förening med den nya dynamiken och vitaliteten i dess västra del, kanske ger oss möjligheten att bygga en ny europeisk ordning för frihet, fred och framsteg. Jag tror att det är viktigt att vi förstår de krafter som nu så tydligt håller på att förvandla den europeiska verkligheten. Efterkrigsdecenniernas kamp mellan de bägge sociala och ekonomiska systemen är slut. Den socialistiska idén med dess planhushållning och centralisering har misslyckats var den än prövats. Det är i de fria samhällena och i de fria ekonomierna som framstegen i dag bärs fram. Samtidigt står vi inför revolutionerande förändringar inom vetenskap och teknologi. Och med dessa följer helt nya möjligheter till omvandling och tillväxt i riktning mot samhällen som är i vidaste mening rikare samtidigt som de är långt mindre miljöbelastande än dagens. Det är omvandling som är nyckeln till framtiden. Den ekonomiska och industriella omvandlingen ersätter gammalt med nytt. Denna omvandling är möjlig i de samhällen som kännetecknas av frihet, mångfald och pluralism. I hela världen ser vi i dag en process av frigörelse, avreglering och öppning av ekonomier och samhällsstrukturer. Det tryck som tvingar Mikhail Gorbatjov att försöka förändra den sovjetiska ekonomin är inte principiellt annorlunda än det tryck som får Västeuropa att bygga sin inre marknad, eller för all del Kjell-Olof Feldt att diskutera att kasta delar av socialdemokratins gamla fördelningsoch marginalskattepolitik överbord. Det är detta utvecklingens krav på frigörelse från föråldrade strukturer i öst såväl som i väst som gör att vi kan se med viss optimism på möjligheterna att bygga ett nytt Europa. Vårt europeiska engagemang får inte göra skillnad mellan öst och väst. Leningrad är en lika naturlig och självklar del av vårt Europa som Lissabon. Men samtidigt måste vi erkänna de olika förutsättningar som råder och kommer att råda under lång tid framöver på bägge sidor om den mur som sedan 1945 skilt europé från europé. När den europeiska gemenskapen EG nu bygger sitt nya samarbete, handlar det om en gemenskap av fria samhällen och fria ekonomier och fria medborgare som insett att den gamla nationalstaten inte räcker för att möta en ny tids problem och som räcker varandra handen för att lösa problem som inte kan lösas inom gamla ramar. I Europa bakom muren handlar det om att försöka att ta de första stegen bort från politisk diktatur, från ekonomisk planhushållning och i många fall också från något som uppfattats som nationellt förtryck. Det är svårt att överskatta de utmaningar som dessa länder och folk står inför. De problem — ekonomiska, nationella, ekologiska, sociala — som decennier av deformation av samhället skapat är enorma. Att lösa dem alla samtidigt som man bevarar såväl den inre balansen som den yttre stabiliteten är en utomordentligt krävande och viktig uppgift. Nyckeln till många av förändringsprocessens möjligheter finns i Kreml i Sovjetunionen. Det är den sedan 1985 nya Sovjetledningens insikt om att endast grundläggande förändringar kan bespara dess välde ett fortsatt förfall som nu har skapat nya öppningar i hela det sovjetiska imperium som sträcker sig från Magdeburg i Europas hjärta till Magadan vid Stilla havets stränder. I grunden är denna perestrojka inriktad på att modernisera den sovjetiska ekonomin för att bättre kunna bära upp Kremlledningens långsiktiga supermaktsanspråk. Men ekonomin kan aldrig förändras isolerat. Förändringar kräver öppen het, och öppenhet leder till att problem som tidigare har tigits ihjäl nu lyfts fram med obarmhärtig klarhet. I detta ligger en stor politisk och nationell styrka. Att denna process är fylld av både motsättningar och motgångar kan inte förvåna någon. Det är många som föredrar stagnationens trygghet framför förändringsprocessens osäkerhet, andra skyr de olikheter som följer i nyföretagandets och det privata initiativets spår och åtskilliga fruktar att de krafter som släpps loss blir för starka för systemet att kontrollera. Det förefaller just i dag som om den ekonomiska perestrojkan riskerar att stagnera. Under de senaste månaderna har de steg man tagit gått bakåt snarare än framåt. Detta är bekymmersamt. Allerfarenhet av de senaste decenniernas försök — Jugoslavien sedan 1948, Ungern sedan 1968, Kina sedan 1978 — att förändra och frigöra de socialistiska ekonomierna visar att små steg ibland skapar större problem än dem som de löser. Skall man gå från vänstertrafik till högertrafik är det faktiskt litet opraktiskt att göra det gradvis. Vi har all anledning att hoppas att förändringsprocessen lyckas. En framtida moderniserad sovjetisk supermaktsgranne är visserligen inget alldeles problemfritt perspektiv, men vi hoppas att vägen dit kommer att leda till grundläggande och viktiga förändringar både av det ryska samhället och av dess imperium. Om motståndet mot perestrojkan i dag förefaller att dominera i Sovjetväldets ryska kärnland, är viljan till förändring så mycket påtagligare i olika delar av väldets periferi. Jag tänker då alldeles speciellt, även om det finns fler exempel, på utvecklingen i Estland, Lettland och Litauen. En gång var Östersjön ett den fria samfärdselns och samverkans hav. Här gick kontaktoch kulturströmmarna mellan kontinentalmakten Ryssland och Nordjöns och Atlantens fria handelsnationer. Så är det som bekant inte längre. Revolutionen 1917 innebar tragiskt nog att Ryssland skar av många av sina band västerut, och 1940 ockuperades, som den officiella termen i dag faktiskt lyder, de tre baltiska republikerna av det stalinistiska väldet. Sedan dess har propagandan talat om Östersjön som ett fredens hav, men verkligheten har som bekant varit en annan. Järnridån drogs ned även i Östersjön. Det är ett talande faktum att Sovjetunionen i Östersjöområdet under de senaste decennierna har ändrat om så gott som samtliga skeppsvarv från civil till militär produktion. Sedan slutet av 1970-talet har Sveriges kusthav och skärgårdar hemsökts av militära undervattensoperationer, som vi har anledning anta har sin utgångspunkt på andra sidan Östersjön. I allt detta har ännu ingenting förändrats. Men det som har förändrats är att det tänts en förhoppning om en annan utveckling, där Östersjön i en framtid åter skulle kunna bli ett det fria samarbetets hav, till nytta för alla dess folk och alla dess stater. Jag har själv haft möjlighet att följa utvecklingen i den estniska republiken. Jag imponerades av den politiska mognad, den förändringsvilja och den beredskap till också svåra kompromisser som jag mötte under mitt besök där. Det är viktigt att vi gör allt vad vi kan för att inom ramen för våra utrikespolitiska grundprinciper öka kontakterna och samarbetet med Estland, Lettland och Litauen. Jag vet att vi är många som inom olika delar av vårt svenska samhälle var och en på sitt sätt arbetar för detta. Ten fråga som denna, som rör samarbetet och stabiliteten i vårt närområde liksom relationerna till den supermakt som faktist är vår granne, är enigheten mellan regering och opposition av särskild betydelse. Jag vill gärna ge utrikesministern ett erkännande för de insatser som han själv gjort för att etablera och upprätthålla en sådan enighet. Samtidigt kan jag inte låta bli att vara litet ledsen över att socialdemokraterna inte vill anslå mer än 2 milj.kr. för att på olika sätt utvidga t.ex. kulturkontakterna mellan Sverige och de baltiska länderna. Jag tycker att det är litet futtigt, och det alldeles speciellt om man jämför med socialdemokraternas påfallande frikostighet med skattepengar i långt avlägsnare delar av vår värld. Om utvecklingen fortsätter, kommer vi med all säkerhet att få se ökade spänningar mellan den accelererande perestrojkan i t.ex. Baltikum och Centraleuropa och den långsammare eller t.o.m. stagnerande perestrojkan i det egentliga Ryssland. Risken för att detta leder till bakslag och konflikter får vi inte bortse ifrån. Men trots dessa risker är det svårt att se att det skulle finnas en väg som också långsiktigt leder fullständigt tillbaka. I Centraleuropa är utvecklingen fylld av de motsättningar som alltid utmärker ett förändringsskede. Vi kan vara pessimistiska och nedstämda när vi ser på en del av det som i dag sker i DDR, i Tjeckoslovakien, i Rumänien, men för framtiden tror jag att utvecklingen i Polen och Ungern är långt viktigare. Trots att deras ekonomier fortsätter att försämras och välfärdsgapet till Västeuropa att öka, går den politiska förändringen starkt framåt. Det här handlar om länder som mycket tydligt har lämnat det totalitära stadiet bakom sig. Det handlar nu om auktoritära regimer som med ytterligare reformer försöker att häva den kris som deras oförmåga har försatt dem i. Vi har all anledning att hoppas att de kommer att lyckas. Vi bör utveckla kontakter och samarbete för att på detta sätt försöka att ge dem vårt stöd. Mikhail Gorbatjov talar ofta om att bygga ett nytt gemensamt europeiskt hus. Det tycker jag vore bra. Men den som skall bygga nytt vet att man måste börja med att riva ned en del gammal bråte. Det är först den dag muren har rivits och taggtråden har rullats in som vi på allvar kan börja arbetet med att bygga det nya europeiska huset. Fram till dess handlar det mest om ett nog så intressant och nog så politiskt viktigt arbete med att göra upp ritningarna och diskutera hur huset skall se ut. Även om arbetet med att skapa förutsättningarna för ett nytt Europa bara är i sin linda i östra halvan är processen redan långt framskriden i den västra halvan. Jag tänker självfallet främst på Europeiska gemenskapen. Vii Sverige gjorde ett viktigt vägval i Europapolitiken 1971. Då uteslöt den socialdemokratiska regeringen ensidigt möjligheterna att pröva om vår neutralitetspolitik skulle möjliggöra fullt medlemskap i EG. Vi fick i stället ett frihandelsavtal. Det fungerade bra under en period mellan 1972 och 1985, då EG mest sysslade med den stora utvidgningen från sex till tolv medlemsstater. Men sedan EG år 1985 fattat beslut om att i stället fördjupa sitt samarbete har klyftan mellan Sverige och EG ökat och bristerna i vårt frihandelsavtal blivit allt tydligare. I dag måste man inse att frihandelsavtalet från 1972 är otillräckligt som bas för vårt deltagande i det västeuropeiska integrationsarbetet. Går vi inte från det till någonting annat, kommer vi med all säkerhet att stängas ute från det ena nya samarbetsområdet efter det andra. Det ser vi faktiskt redan i dag. Vi är inte med när EG nu fullständigt river gränserna för att till utgången av år 1992 skapa ett gränslöst Europa för individer, varor, tjänster och kapital. Vi är inte med som nation i alla fall när EG nu diskuterar den nya s.k. sociala dimensionen när det gäller det västeuropeiska samarbetet. Vi är inte med när EG nu fattar beslut om att sätta upp ett europeiskt miljömätsystem. Senare blir det fråga om en gemensam europeisk miljömyndighet. Vi är inte med när man nu vill bygga upp ett ”medborgarnas Europa” genom bl.a. det stora och för framtiden så viktiga ungdomsoch studentutbytet i det s.k. ERASMUS-programmet. Vi står vid sidan av många av de viktiga ekonomiska, sociala och politiska processerna i dagens Västeuropa. Vi ser följderna. Svenska företag ökar sina investeringar långt snabbare i EG-området än i Sverige. Svenska medborgare får inte samma möjligheter att fritt resa, studera och arbeta i detta Europa som de flesta andra västeuropéer. I maj 1988 fattade riksdagen beslut om riktlinjerna för EG-politiken. Det var ett betydelsefullt beslut. Det formades i samverkan mellan riksdagens stora partier och hade enligt min mening två delar. För det första innebar det att ett fast mål för Europapolitiken på sikt lades fast. Detta är att uppnå ”samma fördelar och åtaganden för medborgare, institutioner och företag i Sverige som i EG:s medlemsländer”. För det andra innebar det att en operativ kompromiss för hanteringen av Europapolitiken, EG-politiken, under den närmaste tiden träffades. Medlemskapsfrågan tog man inte ställning till. Den hölls öppen för framtiden. Men det konstaterades samtidigt att ett svenskt medlemskap inte är ett mål för de diskussioner med EG som nu förestår. Olika partier har säkert haft olika skäl för detta ställningstagande. Så är det ofta, som bekant, med politiska kompromisser. Därför reagerade jag när statsministern i ett anförande nyligen hävdade att det var just vissa motiv som han tyckte om som hade väglett riksdagen. Med detta påhitt som grund fortsattes sedan förvanskningen av kompromissen i en viss riktning. Det är inte första gången det sker. Men det gör inte saken särskilt mycket bättre. Jag är dock tilfredsställd med att utrikesdeklarationens formuleringar på denna punkt nära följer det som riksdagen faktiskt sade. Förr eller senare måste vi pröva om ett svenskt medlemskap i EG är förenligt med vår neutralitetslinje. Den prövningen måste göras med största omsorg. Den hastar inte. Att i dag springa i väg med bestämda slutsatser och vilja riva upp eller förändra detta riksdagsbeslut vittnar knappast om något större ansvarskännande i denna fråga. Jag tillhör inte dem som vill lysa allt samarbete med EG på det utrikespolitiska området i bann. Jag tycker att det finns frågor — det har de senaste dagarna visat på — där vi har anledning att söka ett sådant samarbete. Vi vet att inga bindande beslut enligt de nuvarande reglerna kan fattas inom ramen för EG-ländernas utrikespolitiska samråd. Icke desto mindre är vi eniga om att ett svenskt deltagande i detta samråd skulle kunna — även om det inte nödvändigtvis kommer att — påverka förtroendet för vår neutralitetspolitik. Det råder knappast något tvivel om att ett svenskt medlemskap från snart sagt alla andra utgångspunkter vore den bästa formen för vårt deltagande i EG-samarbetet. Men av skäl som främst har att göra med EG:s eget arbete under den närmaste tiden finns frågan om neutralitetspolitiken gör den vägen möjlig eller ej dock inte på den omedelbara dagordningen. Ett är dock mycket viktigt: Sverige vinner ingenting genom att i dag slå igen dörrarna för framtiden. Herr talman! Neutralitetspolitiken är viktig. Det gäller inte minst i dagens situation. Jag tror inte att de strävanden i Östersjöområdet som vi alla har så stora förhoppningar om skulle gagnas av att vår neutralitetslinje kunde ifrågasättas. Tilltron till neutralitetspolitiken har två delar. För det första handlar det om tilltron till vår vilja till neutralitet vid kris eller krig i vår del av världen. Den följer naturligt av ett folks självklara önskan att stå utanför ett krigs fasor. Men den understryks ytterligare av oberoendet i vårt utrikespolitiska beslutsfattande. För det andra handlar det om tilltron till vår förmåga att i de mest kritiska lägen verkligen skydda vårt territorium mot varje form av övergrepp eller försök till militärt utnyttjande. Här handlar det främst om tilltron till styrkan i Sveriges försvar. Det sägs ofta att vår neutralitetspolitik åtnjuter respekt i omvärlden. Vi vet alla att det är en sanning med viss modifikation. Vår neutralitetsvilja ifrågasätts knappast av någon. Men vår neutralitetsförmåga ifrågasätts tyvärr av allt fler. Detta är allvarligt. Försvarsförsvagningen har haft sitt pris — bristande tilltro till vår neutralitetsförmåga. Den utvecklingen måste vi vända. Därför är det försvarsbeslut som kommer att fattas senare under denna mandatperiod så viktigt. 1990-talet kommer att innebära att 1980-talets trend mot allt mer av globalisering och sammanflätning av nationerna ökar. Det sker samtidigt som detta 90-tal kommer att ge svaret på frågan om de stora omvälvningarna lyckas eller ej — Kinas språng mot moderniteten, vitaliseringen av Västeuropa genom EG och försöken att rycka Sovjetunionen ur dess stagnation. Vi går in i ett skede av global omvandling — allt snabbare förändringar, allt tätare kontakter och allt mer som är gemensamt. Samtidigt tränger sig nya frågor på. Låt mig bara nämna en som är av speciell betydelse. Alla experter är i dag eniga om allvaret i hotet mot vår atmosfär och vårt klimat. Den s.k. Brundtlandkommissionen såg de snabbt ökande utsläppen av bl.a. koldioxid som det allvarligaste av de globala miljöhot som vi i dag står inför. Det finns en risk för att den s.k. växthuseffekten förskjuter klimat och balans på den jord där våra barn och barnbarn skall leva och verka. Sverige har gått före genom det riksdagsbeslut om tak för koldioxidutsläppen som bl.a. vi moderater drev igenom för knappt ett år sedan. Men vi måste gå vidare internationellt. Jag tycker att Sverige borde kunna ta initiativ och föreslå att det inkallades en världskonferens om klimatfrågorna. Det skulle kunna ge underlag för det handlande — i egna länder, i Europa, i världen — som krävs för att förhindra att vårt klimat förstörs på sikt. Jag hoppas, herr talman, att även detta en dag kan bli en del av den utrikespolitik som Sveriges riksdag står enig bakom.

Herr talman! Jakten på författaren Salman Rushdies liv är en ny illustration till tyranners rädsla för det fria ordet. Historien är full av liknande övergrepp. Det fria ordet har en sprängkraft som kan störta den starkaste diktator och skaka den grymmaste regim. Rätten till det fria ordet utgör därför demokratins och rättsstatens fundament. Det är det öppna samhällets starkaste försvarsvapen. Just därför måste varje försök att stänga det inne bekämpas. Världens stater har genom att ansluta sig till FN-stadgan förbundit sig att respektera varje människas rätt att fritt säga sin mening. Men inför de iranska ayatollornas hot om död och evig förbannelse mot en enskild författare men också mot dem som befattar sig med dennes alster hukar sig nu många som annars högtidligen bekänner sig till grundläggande mänskliga frioch rättigheter. Där bakom kan skönjas ekonomiska, politiska och militära hänsyn. Endast den försiktighet som förestavas av vad som krävs för att skydda en annan människas liv borde kunna påräkna respekt. Just här går nämligen skärningslinjen mellan det öppna, humanistiska samhället och det slutna förtryckarsamhället. Den öppna rättsstaten sätter skyddet av den enskilda människans liv och frihet främst — även skyddet för avvikaren och opponenten. Det slutna förtryckarsamhället däremot sätter ett pris på den enskilda människans liv som hotar makten och dogmerna. I västerlandet bränner vi inte längre kättare på bål. Vi menar oss därmed ha gått från barbari till civilisation. Vi får inte retirera från de landvinningarna. Att nu huka inför Irans hot mot en enskild människas liv, därför att denne utnyttjat rätten till det fria ordet, skulle vara att påbörja återtåget tillbaka mot ett barbariskt beteende. Herr talman! Sverige vill och kan ibland agera brobyggare, budbärare och t.o.m. medlare i internationella konflikter. I syfte att klara denna angelägna uppgift kan vi ibland behöva ta hänsyn som inte alltid öppet kan redovisas. Men denna roll får inte utplåna eller otydliggöra våra grundläggande värderingar, vår bekännelse till humanism och tolerans och vår avsky mot tortyr och tyranni. Sveriges sätt att agera i denna roll skall stå i fredens och försoningens tjänst men också i humanismens och toleransens. Vår neutralitet är inte en kompromiss mellan diktatur och demokrati, inte heller ett försök till syntes mellan barbari och humanism. Det är truismer, men ändå värda att påminna sig i en situation som denna. Jag efterlyser utrikesministerns entydiga instämmande i denna självklarhet och därmed hans lika entydiga fördömande av jakten på Salman Rushdie. Under de senaste dagarna har en lång rad demokratiska stater skärpt sitt fördömande av Irans agerande. Den svenska regeringens agerande var till en början överraskande lågmält. Sedan EG-staterna beslutat kalla hem sina ambassadörer, har den svenska regeringen beslutat följa efter. Det var oundvikligt och nödvändigt. Planer har funnits på att skicka en handelsdelegation till Iran. Det är tydligen osäkert hur det nu blir. Det skulle, som läget för närvarande är, vara klart olämpligt. Regeringen bör inte företa sig något som reducerar effekten av de protester som riktas mot Iran. Det är, herr talman, värt att stryka under att ett fördömande av den iranska ledningens förföljelse av Salman Rushdie inte får förväxlas med en bedömning av den roman han skrivit. För egen del har jag inga förutsättningar att bedöma vare sig dess litterära kvaliteter eller huruvida den är blasfemisk. Det finns ingen anledning att ifrågasätta att många rättroende muslimer kan känna sig kränkta och sårade. Det kan emellertid inte med våra humanistiska ideal motivera eller försvara en sanslös förföljelse och utdömande av dödsdom. Salman Rushdie är inte den ende författaren som i dag personifierar kampen för rätten till det fria ordet. Det gör också den tjeckoslovakiske författaren Våclav Havel. Det enda brott han begått är att han inte accepterar att utöva sitt författarskap inom det trånga andliga rum som överheten mätt ut åt honom. För detta straffas han nu med fängelse. Den tjeckoslovakiska regeringen bryter i sin behandling av Våclav Havel mot de rättigheter den genom ESK-processen förbundit sig att respektera. Det synes som om den öppenhet och tolerans mot oliktänkande som spirar i Sovjetunionen alltjämt lyser med sin frånvaro i Tjeckoslovakien. I förtrycket av dem som vågar kritisera makten tycks inte mycket ha hänt i Tjeckoslovakien sedan den tid då Olof Palme fann sig föranlåten att tala om diktaturens kreatur. Herr talman! De grundläggande värderingar på vilka en rättsstat vilar, blir särskilt tydliga i fall som dessa. Det kan te sig överdrivet att en enda människas öde ägnas så stor uppmärksamhet, medan massdöd och offrande av tusentals anonyma människors liv passerar förbi som notiser. Men det är just avsteg som dessa från mänskliga frioch rättigheter som leder till de massiva övergreppen på de många namnlösa. Det är för att hävda de många anonyma människornas liv och deras rättigheter som fördömandet måste bli tydligt när hotet riktas mot en enskild människa med namn och identitet. Vår avsky mot de urskillningslösa massavrättningar som rapporteras inifrån Iran är därför lika ursinnig som vår avsky mot dem som dödat de många namnlösa i Halabja, en kurdisk stad i Irak. På våra näthinnor har från det brottet mot oskyldiga människor bränt sig fast bilder av värnlösa föräldrar med barn i famnen som segnat ner i sin flykt. Avskyn blir inte mindre av att våldet utövats med det mest lömska och fega av metoder — kemiska stridsmedel. Tragedin i Halabja har gjort det än mer angeläget att förhandlingarna om ett förbud inte bara mot användning utan också mot tillverkning och lagring av kemiska vapen slutförs. Herr talman! Det är i grunden samma värderingar som väckt vår vrede mot de metoder som den israeliska armén använt på ockuperat område. Vårt försvar för den israeliska demokratin är oanfrätt. Men vår sorg är djup vid åsynen av det övervåld som utövas av en nation som vi i övrigt känner som en rättsstat och vars folk varit offer för historiens värsta grymheter. Händelserna visar att en ockupation också skadar den som ockuperar. Känslan för människors lika värde urholkas. Också för Israels egen skull måste vi därför vädja om att ockupationen upphör. Dess bättre har under det senaste halvåret utvecklingen i den till synes ändlösa konflikten i Mellanöstern dock förts ett stycke mot fred och försoning. PLO:s attityd är i dag en annan. Dess officiella inställning är att nu erkänna de FN-resolutioner som tillförsäkrar alla länder i området säkerhet. Men alltjämt har PLO också på sitt program att Israel skall utplånas. Självklart är detta ett potentiellt hot mot Israels existens. Ändå måste slutsatsen bli, att utan ömsesidigt erkännande av varandras legitima intressen kan ingen varaktig lösning nås av konflikten i Mellanöstern. Återigen, för Israels egen säkerhet, måste vi vädja till dem inom Israel som vill försoning att medverka till tillkomsten av en fredskonferens i FN-regi, i vilken palestinierna ges rätt att själva utse sina representanter. I den uppmärksammade dialogen mellan PLO och USA i höstas spelade som bekant Sverige en betydelsefull roll som budbärare och enligt uppgift ibland också som sekreterare. Utrikesministern och hans medhjälpare har tidigare lovordats för denna insats. Jag har inte anledning att ta tillbaka något av detta. Om Sverige skall kunna fortsätta vara behjälplig i denna roll, måste nog emellertid utrikesministern nogsamt vårda de svenska relationerna också till Israel. Det förekom inslag i höstens samspel med PLO som måste ha verkat onödigt spektakulära och som knappast erfordrades för att nå framgång. Ett medvetet återställande av vårt förtroende i Israel är nog nödvändigt om Sverige skall kunna fortsätta att spela en konstruktiv roll i sökandet efter en lösning på konflikten. När får vi därför t.ex. se utrikesministern med kram och kindpuss välkomna en israelisk politisk ledare ute på Arlanda? Vill utrikesministern göra någon bedömning i den frågan? Herr talman! Jag sade i förra årets utrikesdebatt att utvecklingen i Sovjetunionen hör till det mer hoppingivande som inträffat i världen på lång tid. Det finns ingen anledning att ändra på den bedömningen. Vi vill så gärna tro att inga andra avsikter finns där bakom än respekten för individens värde och värdighet. Men klokheten säger oss att vi bör se på det som händer med politisk realism och analytisk kyla. Vår attityd kan emellertid endast vara den, att det måtte gå väl för alla som vill distansera sig från stalinismens tortyr och Bresjneverans förtryck. Vi måste få hoppas och tro att vi bara har sett början, att stenen när den väl kommit i rullning inte går att stoppa. För varför skulle kraven och förhoppningarna sättas lägre av medborgarna i Sovjetunionen än av medborgarna i vårt eget land? Vi som hyllar demokratin som den överlägsna styrelseformen kan inte önska något högre eller annorlunda för Sovjetunionens medborgare än att de finge åtnjuta den fullvärdiga demokratins mänskliga frioch rättigheter. Kanske kan vi också på ett hörn medverka. För inte ens en stormakt är oberoende av gensvar från sin omvärld. Stora och små nationer är medspelare i den process som nu startat i Sovjetunionen. Det gäller först och främst USA. Fortsatta framsteg i nedrustningsförhandlingarna medverkar till att lösgöra resurser och skapar sådant förtroende som befrämjar ökat ekonomiskt och kulturellt samarbete. Det är lätt att förstå att medborgarna i Sovjetunionen främst vill se förbättringar i sin egen vardag för att de skall se nyttan av den nya politiken; ökad andlig frihet och öppnare gränser, men också mer varor på butikshyllorna och mer mat i skafferiet. Det är lätt att förstå. Friare handel och marknadsekonomi leder till sådana materiella förbättringar. Också ekonomiska liberaliseringar är därför fredsbevarande. I den utsträckning vi förmår bör vi medverka till att sprida denna uppfattning. Omvärldens agerande är inte oviktigt för utgången av reformförsöken i öst. Krediter t.ex., i former som gör det lättare för regimen att skjuta nödvändiga ekonomiska reformer på framtiden, kan stjälpa mer än de hjälper. Stöd och kontakter som stärker den begynnande politiska pluralismen i många östländer kan däremot befästa också de ekonomiska reformerna. Kanske är det just denna insikt, dvs. att vi blivit mer beroende av varandra, som förklarar förändringen i det andliga klimatet mellan världens dominerande stater. Ingen — inte ens en supermakt — rår ensam på de faktorer som bestämmer villkoren för mänsklighetens överlevnad. För att bemästra dem krävs samarbete över alla gränser. Nationell självtillräcklighet är här en risk. Ett accepterande av vissa avsteg från den formella nationella suveräniteten är nödvändig för att nå resultat i arbetet med att rädda en miljö i vilken mänskligheten kan överleva. Sveriges relationer med Östeuropa kan med fördel ha en tyngdpunkt i just ökat samarbete för att förbättra den fysiska miljön. Vi behöver inte sticka under stol med att vi själva har ett egenintresse däri. Vi kan inte klara miljöhoten i vårt land, om vi inte också medverkar till att minska utsläppen i luft och vatten i våra grannländer. Jag ser av tidningsreferaten från utrikesministerns besök i Polen nyligen att det också av polackerna var ett prioriterat samarbetsområde. Om detta finns dess värre inget i utrikesdeklarationen. Det är nödvändigt, tror jag, att kontakterna mellan Sverige och bl.a. Polen, de baltiska staterna inom Sovjetunionen och Östtyskland konkretiseras på miljöområdet. Det borde inte få stanna bara vid samtal och intressanta uppslag. Det vore därför värdefullt, om utrikesministern ville kommentera vilka planer regeringen kan ha för att driva denna fråga framåt. De baltiska folken står oss nära, geografiskt och kulturellt. Det har därför länge varit smärtsamt, både för dem och för oss, att kontakterna har varit så få. Nu sker förändringarna snabbt. Vi gläds med människorna i Baltikum för varje erövring av mänskliga frioch rättigheter. Den hjälp och det stöd som vi kan ge i det arbetet bör vi ge, men på deras villkor. ”Björntjänster” skall vi akta oss för att utföra. Stabilitet och fredlig samverkan ligger i alla berördas intresse. Herr talman! Denna aspekt är den viktigaste att ha i minnet också när det gäller Sveriges framtida relationer till den gemensamma marknaden. Den bärande idén bakom tillkomsten av EG har varit att undvika att nya konflikter, som kan leda till krig mellan Västeuropas ledande nationer, på nytt skulle uppkomma. Vi har därför anledning att se mycket positivt på såväl tillkomsten som vidareutvecklingen av denna gemensamma marknad. Det finns för närvarande en mycket bred politisk uppslutning kring de mål som riksdagen ställt upp för Sveriges framtida relationer till EG. Det är min förhoppning att denna enighet existerar också efter vårens behandling av EG-motioner i riksdagens utrikesutskott. Jag vill emellertid stryka under att denna enighet också är förpliktande för regeringen. Dels så till vida att det är riksdagens riktlinjer som skall ligga till grund för regeringens agerande, dels så till vida att det i första hand är regeringen som avgör, om denna enighet kan bestå. Riksdagens beslut innebär att vi eftersträvar samarbete på alla områden, där inte vår säkerhetspolitik ålägger oss restriktioner. Det gör det angeläget att nogsamt söka analysera var det närmare bestämt kan bli aktuellt. Det är viktigt att hålla i minnet att det också kan innebära en påfrestning för vår neutralitetspolitik att stå utanför EG. En bristfällig överenskommelse med gemenskapen skulle kunna urholka trovärdigheten i vår förmåga att förhålla oss neutrala i händelse av konflikt i vår omvärld. Chefen för UD:s politiska avdelning, ambassadören Torsten Örn, har formulerat det så här i en intervju i tidskriften Sverige i Europa, utgiven av utrikesdepartementets handelsavdelning: ”All kunskapsmässig isolering som leder till en lägre teknologisk nivå i det här landet hotar att reducera kvaliteten i vårt neutralitetsvärn. Håller vi oss inte framme i den teknologiska utvecklingen, då minskar också tilltron till vår förmåga att vara neutrala — inte viljan, men till förmågan.” Det är klokt sagt. Så förhåller det sig. Den politiska enigheten innebär att ansökan om medlemskap inte är aktuell i de förhandlingar som nu pågår. Riksdagen har däremot inte sagt att det råder ett definitionsmässigt motsatsförhållande mellan vår neutralitet och medlemskap. Man har inte heller sagt motsatsen. Enigheten är baserad på att denna frågeställning inte behandlas. Vi rycker nu emellertid allt närmre den tidpunkt då Sverige måste ha en åsikt om var gränserna skall dras för att förena bästa samarbetsform med EG med bibehållen trovärdighet i vår neutralitetspolitik. Så här säger ambassadör Örn i den redan åberopade intervjun: ”Jag säger att svensk neutralitet, som vi är vana att betrakta den, är svårförenlig med de utrikespolitiska ambitioner som för närvarande råder inom EG. Men ingenting är statiskt i internationell politik.” Denna insikt leder oss i folkpartiet till slutsatsen, att vi nu noga bör analysera och bedöma vad neutralitetspolitiken kräver. Regeringen borde därför ta initiativet till att låta forskare och fristående experter utarbeta ett underlag för diskussion och ställningstagande som kan komplettera de analyser som görs inom utrikesförvaltningen. De slutgiltiga bedömningarna måste göras av regering och riksdag, men beslutsunderlaget är i dag otillräckligt. Vi har ytterligare någon tid på oss. Den bör utnyttjas för kunskapsinhämtande. Jag tror att det är en förutsättning för fortsatt enighet i denna fråga att ett sådant material står till förfogande i den allmänna debatten. Herr talman! Trovärdigheten i vår alliansfrihet och vår neutralitetspolitik kräver också att vi kan freda vårt territorium mot kränkningar i fredstid. Främmande makt fortsätter kränka vår nationella integritet. 1988 var därvidlag inget undantag. Överbefälhavaren anser sig emellertid kunna notera viss effekt av de ökade insatser för ett bättre gränsskydd som redan har tillkommit. Det visar att vi är på rätt väg. Fortsatt förstärkning av gränsskyddet är motiverad. Målet får inte sättas lägre än att varje medveten kränkning av vårt territorium bringas att upphöra. Prutar vi på den ambitionen kan vår vilja och vår förmåga att hävda vårt oberoende komma att ifrågasättas. Herr talman! 1988 har omnämnts som det år då freden bröt ut. Man kan bara hoppas att det omdömet också står sig i historiens ljus. Sant är emellertid att ett antal svårlösta regionala konflikter, i vilka hundratusentals människor måst släppa livet till och miljoner människor drivits från hus och hem, har kommit närmare en lösning under förra året. I Afghanistan har efter åtta långa år ockupationsmakten dragit sig tillbaka. Återigen har det bevisats att en supermakt kommer till korta i kampen mot en liten nation som slåss för sitt oberoende. Det måste vara vår förhoppning att den vanära som Sovjet utsatt sig självt för i Afghanistan leder till att dess respekt ökar också för andra nationers legitima krav på oberoende. Med Sovjets uttåg ur Afghanistan inträder emellertid dess värre inte enighet och försoning. Sannolikt väntar lång tid av inre uppgörelser. Sverige bör så långt det är möjligt fortsätta hjälpa till med återuppbyggnad och med humanitära insatser, som mildrar civilbefolkningens lidande under denna process. Också Sydafrikas långvariga ockupation av Namibia synes lida mot sitt slut. Med de bästa förhoppningar följer vi avkolonialiseringen av Namibia. Svårigheterna kommer att vara många, men FN:s och därmed världens alla nationers närvaro i den nya nationens födelse är en styrka. Sverige kommer nu inte att på platsen kunna medverka i FN:s arbete. Sydafrika har satt stopp för svensk medverkan i den operationen. Det är tråkigt, inte minst för alla dem som ställt in sig på att medverka i den svenska truppen. Det allvarligaste ligger emellertid i att Sydafrikas nej till svensk medverkan demonstrerar att det är på Sydafrikas villkor som tillblivelsen av Namibia sker. Oron blir inte mindre av vetskapen om att det är Sydafrika som skall organisera det som är avsett att bli fria och hemliga val i Namibia. Kommer Sydafrika att tillåta medborgarna i Namibia att fritt välja sin politiska ledning? Det är en viktig uppgift för FN-styrkan att noga övervaka att så sker. Inne i Sydafrika syns däremot ingen ljusning. Tvärtom domineras nu nyhetsrapporteringen av stridigheter och inre sönderfall som försvagar anti-apartheidrörelsen. Det gladde att regeringsförklaringen upprepar Sveriges föresatser att fortsätta driva opinion för sanktioner mot apartheidregimen i Sydafrika. Den frågan har hamnat i bakvatten i den internationella debatten. Också i denna fråga skulle vi behöva göra gemensam sak med likasinnade inom EG för att kämpa ner den tveksamhet som alltjämt finns hos bl.a. den engelska regeringen. Jag vill därför fråga utrikesministern vilken aktivitet från svensk sida som nu är aktuell för att föra kravet på sanktioner mot Sydafrika framåt. Eller har Sten Andersson tröttnat på den frågan? Också i det långvariga kriget i Västra Sahara råder temporär vapenvila, ensidigt proklamerad av Polisario. Det råder inget tvivel om att Polisarios sak gjort framsteg. Det är bara att hoppas att de nya samtal som snart skall föras med kung Hassan av Marocko leder fram till enighet om hur en folkomröstning om Västra Saharas framtid skall genomföras. Sverige bör förklara sig berett att stå till förfogande för de FN-insatser som där kan bli aktuella. Herr talman! Jag skulle kunna fortsätta nämna fler glädjande inslag i världsbilden från olika delar av världen. Det är viktigt att konstatera att där framsteg gjorts har de grundats på en växande respekt för individuella frioch rättigheter och på insikten att materiellt välstånd bäst nås med hjälp av fri ekonomi och fri handel. Framstegen bevisar därmed hållbarheten i gamla klassiska liberala värderingar. Ideologier vänsterut, där kollektivet utövar förtryck av individen, har lika väl som högerregimer vilka omyndigförklarar den enskilde båda förlorat i dragningskraft. Det är kombinationen av omsorg om den enskildes frioch rättigheter med en ekonomisk organisation byggd på frihandel och en socialt styrd marknadsekonomi som är det gemensamma för länder där andlig frihet förenas med materiellt välstånd. Det är den erfarenheten som glädjande nog ans för grundläggande liberala sprider sig i världen och blir till en ren värderingar. Herr talman! Det kan sägas av den tvivlande att man inte skall dra för långtgående slutsatser av vad som hänt de senaste åren. Jag ställde själv frågan till Norges utrikesminister, Thorvald Stoltenberg, när denne nyligen gästade Sverige. Vad säger man till den som påvisar att vi upplevt töväder tidigare, töväder som snart nog övergått i bistra tider och kalla krig? Stoltenberg svarade att biter man sig fast i pessimism och tvivel missar man chansen att uträtta saker i fredens och försoningens intresse medan chansen ännu finns. För egen del har jag inte tid att vara pessimistisk, sade han. Jag har fullt upp med att ta vara på de chanser som den nya avspänningen skapar. Jag tycker det är en utmärkt inställning.

Herr talman! Världen har kommit oss så nära. När hem och hus, byar och hela städer utplånades av jordbävningen i Armenien frågade ingen längre efter ideologiska frontlinjer mellan politiska system. Hjälpen måste fram, och hjälpen tas emot. När miljöskadliga ämnen förs med vindar och havsvågor från land till land påverkas levnadsbetingelserna för oss som lever nu, för djur och natur och för ännu ofödda generationer. Då måste miljövärn och åtgärder vara lika gränsöverskridande. Miljön kräver att miljöpolitiken blir en internationell huvudlinje, ett gemensamt ansvar. När barn såras och dödas av israeliska kulor, av nervgasattacker i Kurdistan, som pojksoldater i kriget Iran-Irak och i det vita herrefolkets räder i de svartas Sydafrika, är det mord på jordens barn. Då har vi långt kvar till mänsklighet och medmänsklighet. Dessa förlorade, förödda år för barn och ungdomar i världens oroshärdar är en av framtidens största förluster. Därför måste alla krafter mobiliseras för att ta till vara just barnens rättigheter. Av jordens befolkning är nära hälften barn under 15 år. I u-länderna dör 80 000 barn varje dag. Det är en ohygglig sanning. ”Tänk att barn som skrattar eller gråter låter likadant i Sverige som i Pakistan. ...Annars är nästan allting olika för dej och dom här barnen”, skriver barnoch ungdomsorganisationen Vi Unga på en av sina affischer. Det gäller lika mycket Afghanistan, dit flyktingbarnen i Pakistan nu hoppas kunna återvända. Det gäller också barn som någon annanstans på vår jord drabbas av konflikter, krig, missväxt, underutveckling eller förslumning. Barnen drabbas alltid hårdast. Ohygglig är också sanningen att enkla medel som rent vatten, möjligheter till bättre hygien, mat för dagen och tak över huvudet hade förhindrat nio av tio barndödsfall i utvecklingsländerna. FN:s konvention om barnens rättigheter måste i år äntligen antas och bli verklighet. Sverige måste driva på för att göra konventionen till ett kraftfullt stöd, inte minst för barn i krig. Barnkonventionen måste sedan efterlevas, och det är en ännu större uppgift. Vi i centern värdesätter regeringens arbete för en särskild internationell kommitté för övervakning av barnens rättigheter. Vi föreslår därutöver ett svenskt initiativ för ett nordiskt institut för barns rättigheter, utveckling och miljö. Institutet bör bygga upp en gedigen kunskapsbank och fungera pådrivande i frågor som rör barnens rättigheter. Jag vill fråga utrikesministern om regeringen är beredd att gå vidare på detta sätt för att förbättra barnens livssituation. Barn är sårbara och i behov av stöd. Men barn och vuxna lever i samma verklighet. Varje övertramp när det gäller de mänskliga rättigheterna måste därför kraftfullt fördömas och bekämpas. När ayatolla Khomeini dödsdömer den indisk-brittiske författaren Salman Rushdie för tankar och känslor satta på pränt i en roman, står människor upp till försvar för tankens frihet och tryckfriheten. Alla civiliserade länder brännmärker alla former av terrorism, självfallet också statsterrorism. Därför var den åtgärd som regeringen vidtog viktig, men det är naturligtvis också viktigt att fullfölja arbetet för att komma åt detta återfall i mörkrets samhälle. I går dömdes den tjeckiske författaren Våclav Havel till nio månaders fängelse. Hans brott är klarhetslidelse. Trots husarrest, fem års fängelse och upprepade förödmjukelser har han ständigt vässat sin penna. Han döms till fängelse, men domen faller främst och tyngst över Tjeckoslovakiens hycklande syn på mänskliga frioch rättigheter. Ingbritt Irhammar kommer senare under debatten att vidareutveckla centerpartiets syn på just dessa frågor. Konflikten mellan israelser och palestinier kan inte lösas med våld. Våldet har inte skapat några förhoppningar, bara nytt våld. Israel och PLO måste erkänna varandra som förhandlingsparter. Palestinierna måste få rätt att upprätta en egen stat, samtidigt som Israels rätt att existera inom säkra och erkända gränser erkännes. Den svenska rollen för att skapa dialog mellan USA och PLO är brobyggarens. Den rollen bör Sverige efter förmåga och utan överdrifter fortsätta att agera. Statsoch utrikesministrarna, liksom skickliga medarbetare inom utrikesdepartementet, har anledning att ta till sig de positiva omdömen som kommit Sverige till del för vår roll i det sammanhanget, samtidigt som det återstår mycket att göra. Ockupation och krig har slitit sönder det afghanska landet. Terrassodlingar, jordbruk, kommunikationer likaväl som det politiska systemet har raserats. Ur förödelse och kaos skall nya ordningar växa fram. Sovjetunionen måste nu underlätta minröjning i Afghanistan. I bl.a. Morgonekot kunde vi höra en uppgift om att det finns 30 miljoner minor kvar efter det att sovjetstyrkorna har lämnat landet. Det svenska stödet till Afghanistan måste ha hög prioritet och bl.a. tillföra teknisk kunskap och kapacitet i det svåra men livsnödvändiga arbetet med minröjning. Jag utgår ifrån att detta också är regeringens inriktning. I Sydafrika har den förnedrande apartheidpolitiken grundlagsskydd. Ett sådant system kan bara upprätthållas med våld. Ur apartheidsystemet växer en obarmhärtig våldsspiral, som också drabbar Sydafrikas frontstater. Överenskommelsen om ett fritt Namibia och det sydafrikanska tillbakadragandet från Angola är glädjeämnen i en annars dyster verklighet. Sverige har målmedvetet gått före på sanktionsområdet med hopp om att fler länder skall följa efter. Vi i centern vill främja en politik som gör de beslutade sanktionerna effektiva. Först då kan sanktionspolitiken vinna trovärdighet. Ingen möda får sparas i arbetet att, inom FN och i direkt kontakt med andra länder, få internationell uppslutning för mer omfattande sanktioner mot Sydafrika. Mot denna bakgrund skall Sydafrikas vägran att acceptera svenska övervakningsstyrkor ses. Den är en indirekt bekräftelse på bojkottpolitikens hot mot Sydafrika. Vi är en del av en global gemenskap. Vårt internationella engagemang måste naturligtvis gälla hela världen. Samtidigt är det naturligt att samarbetsbehovet är särskilt stort med länder i vårt eget omedelbara grannskap, i första hand med de nordiska länderna. Ibland förefaller det som om Nordiska rådet vore mer uppskattat och högre värderat utanför vår egen länderkrets än vad det är i Norden -— i varje fall just nu. Jag tycker att det är viktigt att ständigt erinra om de stora insatser som gjorts för den fria arbetsmarknaden och det långtgående samarbetet — någonting som vi inom det nordiska länderområdet tycker är naturligt och tar för självklart. Men självfallet måste vi arbeta för att stärka detta samarbete, att vidareutveckla det. Och när vi har en gemensam grundsyn, har vi anledning att samordna den också i våra relationer mot omvärlden. Till detta grannskap hör naturligtvis vår egen världsdel, Europa. Mycket tyder på att vi nu upplever ett utvecklingsskede som kommer att få historisk betydelse. Det gäller den integrationsprocess som sker inom den europeiska gemenskapen. Det gäller också den nya öppningen i Östeuropa, i synnerhet i Sovjetunionen. Det svenska perspektivet måste vara alleuropeiskt. Vi i centern förutsätter därför att Sverige öppet och positivt möter båda dessa processer. Här ryms också många möjligheter: ett vidgat och ömsesi digt handelsutbyte och därtill dimensioner som inte omedelbart låter sig räknas i kronor och ören, D-mark eller rubel. Hit hör människors rätt att resa utanför det egna landets gränser och rätt att emigrera, t.ex. för Sovjets judar. Hit hör människors möten vid resor, studier och kulturutbyte och allt det som föds i medmänskliga relationer — förståelse, tolerans, solidaritet. Dessa värden kan lämna väsentliga bidrag till arbetet för mänskliga frioch rättigheter. Våra bedömningar av hur Sveriges internationella samarbete skall utvecklas måste bl.a. utgå från en analys av neutralitetspolitikens krav. Så även det alleuropeiska perspektivet. Nordens bidrag i det sammanhanget och neutralitetspolitikens betydelse för stabiliteten i vår del av världen kommer senare i debatten att utvecklas av utrikesutskottets vice ordförande Pär Granstedt. Den svenska neutraliteten har sina rötter i början av 1800-talet. Sambanden är tydliga mellan Sveriges tradition som neutral stat och vårt lands historiskt sett unikt långa period av fred. Just därför har den svenska neutralitetspolitiken också en djup folklig förankring. Sveriges självvalda säkerhetspolitik är inte något som kommer av sig självt. Den svenska neutralitetspolitiken förutsätter att vi skapar trovärdighet för vår vilja och förmåga att upprätthålla en neutral position också vid allvarliga konfrontationer mellan stormaktsblocken och, inte minst, vid en krigssituation. Vår neutralitet stödjer sig inte på några internationella fördrag eller garantier från stormakternas sida. Den är självvald, och det ankommer på oss själva att skapa tilltro till den i omvärlden. Ett starkt försvar, som syftar till att hålla Sverige utanför internationella kriser och krig, är en viktig grund för trovärdigheten i den svenska neutralitetspolitiken. En annan bärande byggsten är att Sverige kan föra en självständig utrikesoch säkerhetspolitik. För ett starkt försvar och en självständig utrikespolitik fordras också ekonomisk styrka och reellt självbestämmande. För Sverige med sitt stora utlandsberoende kräver detta särskild omsorg. Det är viktigt både att vi har en väl fungerande inhemsk försörjning i landets olika delar och att våra internationella ekonomiska förbindelser inte är ensidiga. När regeringen i förra årets EG-proposition — och därefter riksdagen — talar om att ”bredda och fördjupa samarbetet med EG så långt detta är förenligt med neutralitetspolitiken”, då förutsätter detta såväl militär som ekonomisk styrka men också en självbestämmanderätt som skapar trovärdighet. Den här bakgrunden är nödvändig för att debatten om Sveriges relationer med EG skall få rätt perspektiv och rätta nyanser. Säkerhetspolitiken har under hela den period som relationerna med EEC eller EG diskuterats i vårt land varit ett avgörande hinder för svenskt medlemskap i EG. I den andan konstaterade riksdagen så sent som i maj 1988 att EG-medlemskap inte är ett syfte med de nu aktuella förhandlingarna. Kompromissformuleringen blev möjlig genom att tidsperspektivet begränsades till den period då EG:s s.k. inre marknad avses bli förverkligad. Efter valet 1988 har medlemsfrågan åter fokuserats i debatten, främst av representanter för näringslivet men också av andra. Ibland har det gällt en allmänpolitisk plädering, ibland hot om utflyttning av arbetstillfällen från Sverige. Vid två tillfällen har jag vid utrikesnämndens sammanträden varnat för denna debatt, om den får stå oemotsagd. Den riskerar då att skapa osäkerhet om Sveriges linje, så som den bestämts av riksdagen. Det gäller i synnerhet när beredningen av EG-frågan sker tillsammans med representanter för näringslivet men inte tillsammans med oppositionspartierna. Därför är det viktigt att regeringen i dagens debatt klargör sin inställning på den punkten, liksom i fråga om det förslag som centern länge har framfört om att det behövs en ökad parlamentarisk insyn och en helhetssyn i stället för den splittring på alla dessa kommittéer som i dag arbetar inom regeringskansliet. Jag skulle bra gärna vilja ha utrikesministerns kommentar till detta. Så småningom, kring årsskiftet, kom en artikel i Dagens Industri där avgående EG-statssekreteraren Carl-Johan Åberg gjorde en markering mot den förda debatten vid sidan av riksdagsbeslutet. Men det var fortfarande tyst från statsrådskretsen. Bl.a. det föranledde vår partimotion under allmänna motionstiden i januari. Självklart inverkar också den ökade öppenheten i Östeuropa — centern begärde ett särskilt handlingsprogram för vårt lands agerande i förhållande till bl.a. de baltiska staterna — men också sådana saker som frihandelsavtalet i Nordamerika mellan USA och Canada, GATT-överläggningarnas fortsättning etc. Över huvud markerade vi en ökad öppenhet för handel med olika länder och ländergrupper i olika delar av världen. Det var därför något förvånande att statsministern i början av februari efter ett tal vid Stockholms fredsforskningsinstitut, Sipri, kritiserade centerns och för övrigt också moderaternas partimotioner som ”sabotage mot kompromissen” — som det uttrycktes i något referat. Detta trots att vi i centerns partimotion klart markerade, att centern står fast vid det riksdagsbeslut som togs 1988. Statsministern har inte återkommit i den debatten, och det är nog säkrast. Om jag inte tar alldeles fel, och det gör jag inte, har Metallordföranden Leif Blomberg i sin förbundstidning i — om jag så får säga — oförblommerade ordalag efterlyst statsministerns röst i den debatt som föregick vår partimotion. Frågan är väl närmast här i dag, om utrikesministern har något att tillägga. Som alla vet, går över hälften av den svenska handeln i dag till EG-länder. Men det är inget skäl att ensidigt inrikta arbetet på att utveckla de ekonomiska relationerna endast med denna ländergrupp. Tvärtom bör vi, parallellt med ett ökat EG-samarbete, eftersträva att minska vår handelspolitiska sårbarhet genom ökad handel också med andra marknader. Nordamerika är redan nu, näst efter Västeuropa, vår viktigaste marknad. Den vill vi gärna se vidareutvecklad. De östeuropeiska marknaderna kani en framtid få ökad betydelse, om honnörsorden perestrojka och glasnost visar vägen fram till en modern och öppen ekonomi. Inom 100 mils omkrets från Stockholm bor 112 miljoner människor — 79 miljoner av dem, dvs. 70 20, bor inom de östeuropeiska ländernas ekonomiska samarbetsorganisations område. Här finns, på nära håll, en potentiell marknad med uppdämda behov. Med en av de mest ekonomiskt dynamiska regionerna i världen, Sydostasien, är de svenska relationerna ännu blygsamma, likaså med tredje världens länder. Därför måste vi rikta intresset också mot dessa delar av världen. Miljöhoten blir alltmer påtagliga. I den industrialiserade världen är själva överflödet ett hot mot naturen. I den fattiga världen är det själva nöden som utgör miljöhotet. I vår del av världen förbrukar vi i stället för att bruka och vi gör det på en del håll i överflöd. I andra länder är själva nöden orsaken till att öknarna breder ut sig och skogar försvinner men också naturligtvis exploateringsintressenas omättliga aptit. I den dagliga kampen för överlevnad är det svårt att orka tänka på hushållning för framtiden. Därtill kommer den dåligt anpassade teknik som i-världen har fört in i u-landsverkligheten och som ofta skoningslöst skövlar naturtillgångar. Miljöhoten känner inga gränser. Föroreningarna i haven drabbar alla kontinenter. Jordens lungor, de tropiska regnskogarna, avverkas i allt snabbare takt. Miljöproblemen undergräver en uthållig utveckling. Deklarationer är inte nog. Ord måste följas av handling. Utrikesministerns konstaterande i regeringsförklaringen, att den globala miljöförstöringen dramatiskt växer, måste leda till slutsatsen att miljöfrågorna omedelbart skall bli en väsentlig del av Sveriges internationella arbete. Uppriktigt sagt tycker jag att denna del är den svagaste och det som man saknar mest när det gäller slutsatser i regeringsförklaringen. Detta förutsätter helhjärtade insatser för att i internationella sammanhang kunna åstadkomma ett miljöföroreningarnas icke-spridningsavtal.

Tack vare den självständiga utrikespolitiken har Sverige kunnat tala med öst och väst, syd och nord. Vi har kunnat driva på för fred och avspänning och för en rättvisare ekonomisk världsordning. Den stora utmaningen för oss, om vi vill fullfölja den politiken, är att lyfta fram miljöfrågorna i ett globalt perspektiv. Centern har föreslagit — och också i ett första skede fått riksdagens bifall till — ett svenskt initiativ till en internationell luftvårdsfond. Det har inte hänt så mycket på det internationella planet. Inför riksdagen lägger vi nu konkret förslag om en global miljöfond. Fonden skall byggas upp av industriländerna genom att varje land, till att börja med, bidrar med 0,1 96 av bruttonationalinkomsten, BNI. Inom en femårsperiod kan fonden successivt byggas upp till 0,5 Zo. Det skulle i kronor räknat betyda en utveckling från ca 100 miljarder till ca 500 miljarder kronor perår. Pengarna skall satsas på att skydda regnskogarna, hindra ökenutbredningen och hejda luftoch vattenföroreningar och på att utveckla miljövänlig teknik och förnybar energi. Fonden kan inordnas i FN:s miljövårdsprogram, UNEP. Förslaget ligger nu på riksdagens bord, och det är bara att ta ställning och agera internationellt. Den internationella konkurrensen skapar i det korta perspektivet olika produktionsförutsättningar i länder med miljökrav och i länder utan eller med låga sådana. Därför krävs internationell samverkan, parallellitet och solidaritet. Det är inget tvivel om att många länder upplever den internationella konkurrensen som en hämsko på sitt eget internationella engagemang på miljöområdet. Utrikesförvaltningen måste stärkas på miljöområdet och de svenska ambassaderna tillföras miljöattachéer. Jag vill nämna ytterligare några inslag i vår globala miljöstrategi. Sverige måste entydigt klargöra att vårt land inte skall delta i exploateringen av Antarktis. Denna jordens sjätte världsdel bör i stället bli en internationell naturpark, som krävts från miljöorganisationernas sida, och en gemensam tillgång för jordens folk. Utvecklingen av biotekniken öppnar hisnande perspektiv, som förvisso rymmer både möjligheter och risker. Inga ytterligare utredningar behövs dock för att ange vidden av de science fiction-artade hot som användning av bioteknik i offensiva militära syften för med sig. Sverige måste med stor kraft verka för ett förbud för utnyttjande av bioteknik för offensiva militära syften. Konventionen om förbud mot biologiska stridsmedel måste dessutom få en effektiv kontrollfunktion. Herr talman! I övermorgon, den 24 februari, kan våra grannar i Estland, för första gången sedan republiken införlivades med Sovjetunionen, lagligt fira sin självständighetsdag. Den blå-vit-svarta flaggan kan hissas och det egna modersmålet brukas, också som officiellt språk. Det är en seger för förnuft och anständighet. Det visar också kraften i en nationell identitet, som har överlevt alla de gångna årens påfrestningar, med dess kultur och historia som fästpunkter i tillvaron. Kanske har vi något att lära också av detta: att inte se vår självbestämmanderätt som för all framtid given — den måste ständigt erövras — och att inte bortse från det nationella som förenar i en tid av internationell samverkan utan tidigare motstycke.

Herr talman! Inför det här anförandet ställde jag mig frågan: Vad är egentligen utrikespolitik? Vad är det för innehåll i utrikespolitiken, och vad har den för mål? I föregående års utrikesdeklaration hittade jag ett svar. Där uttryckte Sten Andersson så här: ”Det yttersta syftet med vår utrikespolitik är att värna Sveriges säkerhet och oberoende. Detta gör vi genom att föra en fast och konsekvent neutralitetspolitik.” Men gör regeringen det? Jag anser att det finns delar i regeringens politik som allvarligt försvagar tilltron till vår neutralitetspolitik, och jag tänker ägna en stund åt att utveckla den kritiken. Anledningen till att frågan om Sveriges neutralitet är en av de viktigaste frågorna i dag är att neutraliteten skulle kunna vara vårt effektivaste verktyg i en aktiv fredspolitik, i vårt arbete för att skapa internationell avspänning och militär nedrustning. Och vi borde vara överens om att detta är det absolut viktigaste arbetet i dag. På vilka punkter är jag då kritisk? När det gäller de rent militärpolitiska frågorna vill jag peka på det ensidiga vapenteknologiska samarbetet med väst och på Sveriges vapenexport. Enligt folkrätten är neutraliteten en rättslig status, byggd på att staten avstår från allt deltagande i krig mellan andra stater och håller sig opartisk till krigförande stater. Den neutrala staten har alltså rätt att inte bli indragen i krig. Men det innebär inte att vi som neutralt land kan göra vad som helst i fredstid. Vi måste hela tiden handla på ett sätt som inger förtroende i omvärlden, för att vi i en krigssituation inte bara kommer att säga att vi är neutrala utan också i praktiken kommer att kunna hävda vår neutralitet. Både i öst och i väst måste man vara övertygad om att vi inte kommer att anpassa oss och ställa resurser till förfogande för någotdera blocket. I dag är Sverige helt beroende av importerad teknologi från USA eller något annat NATO-land för att kunna tillverka flera av våra ”svenska” vapensystem. Om USA eller NATO skulle vilja pressa Sverige i någon särskild fråga så är teknologivapnet mycket effektivt — också i andra sammanhang än de rent militära. Ett exempel är Robot 70-tillverkningen i Bofors. Enligt uppgifter skulle den tillverkningen bara kunna upprätthållas i tre veckor utan kontinuerliga leveranser från USA. Ytterligare ett exempel är JAS-planet, ett rent samarbetsprojekt mellan Sverige och NATO. Utan NATO-teknologin inga flygplan. Man kan naturligtvis ha åsikten att den här utvecklingen är oundviklig. Sverige vill ju ha den mest avancerade tekniken, och den kommer från USA eller andra NATO-stater. Men vi kunde ju då försöka balansera detta i fredstid med någon typ av beroende eller samarbete österut eller, ännu hellre, överväga att anpassa Sveriges försvarstekniska profil till vad vi faktiskt klarar av att producera själva. Det skulle i så fall betyda att vi får avstå från den allra dyraste vapentekniken — men den kanske också är onödigt avancerad för våra behov? Så till frågan om vapenexporten, och då tänker jag inte i första hand på den illegala, som ju är generande för vår trovärdighet över huvud taget, utan jag tänker på den legala vapenexporten, den som är ”undantagen som bekräftar regeln”, dvs. den regel som säger att export av krigsmateriel är förbjuden. Den regeln är åtskilligt tummad på, ja, så till den milda grad att fingeravtrycken från de ansvariga ministrarna och krutdirektörerna flyter ihop i en enda stor soppa. Listan på utredningar som skall bringa klarhet i frågorna kan göras lång, och det finns nog anledning att tvivla på att intresset för att nå klarhet är särskilt stort. Vpk kräver att all svensk vapenexport skall förbjudas och detta av flera skäl — av moraliska och nedrustningspolitiska inte minst. Vi kan inte tala om fred och samtidigt sälja vapen. Men även av neutralitetsskäl kräver vi i vpk att Sverige inte skall göra det. I dag går den svenska vapenexporten i huvudsak till u-länder och till NATO-länder. Ingen export går till Östeuropa. Varje vapenaffär föregås av omfattande samarbete med utvecklingsarbete, kontakter med utländska företag som skall leverera delar, utbildning osv. Den svenska vapenindustrin blir på det, här sättet alltmer indragen i västvärldens militärindustriella komplex, och beroendet ökar ju mer avancerade vapensystemen blir. Till det kommer att de svenska vapen som innehåller utländska komponenter, vilket alltså en hel del gör, bara får exporteras till stater som USA godkänner. Allt detta rimmar illa med, för att inte säga strider mot, den svenska neutralitetspolitiken. Tycker inte utrikesministern det också? Så till något som vid första påseendet kan tyckas vara en rent handelspolitisk fråga, men som i sin förlängning har stora säkerhetspolitiska konsekvenser och som därför, om den drivs på det sätt som regeringen nu förespråkar, är ett av de allvarligaste hoten mot Sveriges neutralitet. Det är frågan om EG, den Europeiska gemenskapen, som det så vackert brukar kallas. Först vill jag säga: EG är inte Europa. Europa består av 34 suveräna stater och många olika regioner. EG består av 12 västeuropeiska företrädesvis högt industrialiserade, kapitalistiska länder, de flesta medlemmar i en och samma militärpakt. Det är värt att hålla det i minnet när man lyssnar till allt vackert tal om att Sverige skall bli en del av Europa genom samarbetet med EG. Jag har alltid trott att Sverige var en del av Europa, om än en nordlig del. EG är inte Europa och EG är inte heller bara den inre marknaden. Den inre marknaden är bara första steget. Steg nummer två är en gemensam valuta och en gemensam centralbank, och steg nummer tre, det slutliga steget, är de utrikesoch säkerhetspolitiska samarbetena. Det finns fastslaget i ett formellt avtal, ”Single European Act”, den europeiska enhetsakten. Det avtalet måste alla EG-medlemmar skriva under. Där kan man läsa att medlemmarna i EG skall sträva efter att ”gemensamt formulera och tillämpa europeisk utrikespolitik” och att detta samarbete kan bli ett viktigt bidrag för att utveckla en europeisk identitet i utrikespolitiska frågor. I enhetsakten står också att ”parterna är beslutna att vidmakthålla de teknologiska och industriella villkor som behövs för deras säkerhet”. Detta rör exempelvis den militära kärnteknologiska infrastrukturen som kärnkraftverket Sellafield i Storbritannien, som också är engagerat i kärnvapenproduktionen. Det rör hela den europeiska rustningsindustrin. Att det finns en uppriktig vilja att förverkliga enhetsaktens intentioner är inte att ta miste på. Jacques Delors, före detta ordförande i den ”civila” EG-kommissionen, har alltid hängivet pläderat för gemensamt EG-försvar, gemensam säkerhetspolitik och gemensam vapenproduktion inom EG. Förre förbundskanslern Helmut Kohl förespråkar en integrerad europeisk armé i framtiden, och i Frankrike har både konservativa och socialister föreslagit att man skall ha en gemensam europeisk försvarspelare och en för EG-länderna bindande försvarsstadga. Och NATO:s generalsekreterare har talat om behovet av en europeisk försvarsidentitet. I den västeuropeiska ekonomiska, politiska och militära integrationens slutända kan vi se konturerna av en tredje kärnvapenrustad supermakt, kallad Västeuropas förenta stater, dvs. ett nytt militärpolitiskt block. Nu riktigt hör jag hur argumenten radar upp sig i huvudet på de andra debattdeltagarna. Herrar Bildt och Eliasson tycker säkert att jag målar fan på väggen och tänker nog försvara sig med att det de talar om är ekonomisk integration och ingenting annat. Då vill jag att ni studerar exemplet Irland, det enda neutrala land som hittills är medlem i EG. När det var dags för Irland att skriva på enhetsakten fanns det de som hävdade att detta skulle strida mot den irländska författningen. I en historisk rättegång, där en enskild person stämt staten, fann Irlands högsta domstol att det fanns passusar i den europeiska enhetsakten som faktiskt stred mot författningen. Vad gjorde då den irländska regeringen? I stället för att kräva omförhandling av enhetsakten försökte den ändra författningen, och man lyckades. Genom en folkomröstning, som gav det psykologiska intrycket av att de som motsatte sig den europeiska enhetsakten inte var Europasinnade, lyckades man driva igenom en förändring av författningen så att den passade enhetsakten. Fallet Irland visar att EG inte kan och inte kommer att tolerera någon form av neutralitet i sina led, och den svenska regeringen säger också att det är av just det skälet som det inte är aktuellt att diskutera ett medlemskap för Sveriges del. Det handlar således inte om något direkt medlemskap men väl om ett så nära samarbete som möjligt. Då vill jag fråga utrikesministern: Är inte den materiella grunden för vår neutralitetspolitik den ekonomiska politiken och handelspolitiken? Vår förmåga till oberoende och självständighet är väl inget fritt svävande bergrepp utan förankring i övriga delar av politiken? Med risk för att låta som en tjatigt uppfostrande förälder — det är litet genant i förhållande till en så vuxen man som Sten Andersson — vill jag säga följande till utrikesministern: Man kan inte både äta upp kakan och ha den kvar. Ett närmande, som innebär att få alla fördelar men undvika alla nackdelar, håller inte. Förutsättningen för den ”vi-ska-närma-oss-så-mycket-vi-kan-politik”, som regeringen vill ha, är att det är möjligt att skilja ut säkerhetsoch utrikespolitik från alla andra typer av politik. Men det är enligt vår uppfattning en omöjlighet. EG handlar inte bara om länders integration utan också om politikens integration. Det är den långsiktiga inriktningen även om det tar sin tid. Därför finns det inget halvt medlemskap eller en halv väg till EG för de neutrala europeiska länderna. Neutralitetsförbehållet har kanske en annan funktion för regeringen, nämligen att hålla de obehagliga sidorna av EG-frågorna utanför debatten så länge, så att de sedan, om några år, kan presenteras som ”priset” som vi måste betala för de fördelar vi fått av EG-länderna på andra områden. Fortsätter Sveriges anpassning till EG i samma takt som hittills är det nog inte alltför fantasifullt att tro att den dag kommer då regeringen lägger fram en utredning, som argumenterar för att det nu är eller har blivit förenligt med svensk neutralitet att ansöka om fullt medlemskap. Det skulle om inte annat passa Carl Bildt bra. Trycket på att Europas neutrala länder skall med i EG är hårt. Samma diskussioner om EG som pågår här pågår också i både Österrike och Schweiz. Många är oroade, inte minst inom den internationella fredsrörelsen. Och det är inte konstigt. Om neutraliteten som politik och strategi förlorar stöd, om fler och fler neutrala länder börjar ansluta sig till EG, då kommer nämligen fredsrörelsen att förlora en av sina viktigaste stödjepunkter. Då får vi ännu svårare att bygga upp ett Europa fritt från kärnvapen, fritt från förtryck och fritt från militära block! Mot EG:s övernationella myndigheter, som är totalt befriade från all demokratisk kontroll och insyn, men helt dominerade av kommersiell ideologi och oförmögna att ge lösningar på såväl miljösom krigshot, vill vpk sätta ett alleuropeiskt perspektiv, ett fredens, samarbetets och folkförsoningens Europa. Men ett sådant alleuropeiskt perspektiv förutsätter att vi accepterar och respekterar att olika nationer kan ha skilda ekonomiska system och kan representera olika politiska, sociala och kulturella åskådningar. Samverkan och harmoni mellan nationer kan bara bygga på att vi ser varandra som jämlikar, inte på att vi pressas in i konstlade gemenskaper, vars ledande motiv är de kommersiella krafternas marknadsbehov. Herr talman! En trovärdig neutralitetspolitik är förutsättningen för att Sverige skall kunna föra en politik i solidaritet med tredje världens länder. Vi vet att u-ländernas villkor har försämrats drastiskt under 80-talet. Flertalet länder har inte längre råd att ta emot utvecklingsbistånd utan måste hållas vid liv med katastrofhjälp, importstöd och andra akutinsatser. Det är inte längre tal om att höja de fattiga ländernas levnadsnivå utan om att neutralisera de värsta effekterna när den nivån sjunker. Följden blir att de ekonomiska och sociala klyftorna växer. När den internationella valutafondens rådgivare flyttar in i u-ländernas finansministerier och deras centralbanker övervakas av bankkonsortiernas utposterade inspektörer, ja, då finns det inte mycket kvar av de ländernas oberoende. Demokratiska rättigheter som pressfrihet och strejkrätt avskaffas, undantagstillstånd införs, mark och vatten överexploateras för att länderna skall kunna öka exporten och betala sina skulder. Nya miljöoch svältkatastrofer blir följden. Vad vi bevittnar är en utvecklingskris. Det finns oroväckande tendenser i den svenska biståndspolitiken. Landprogrammeringen överges och en ständigt större del av biståndet går till särskilda program, katastrofinsatser osv. Regeringen talar alltmer om tillväxt som själva förutsättningen för att de fattiga folkens levnadsnivå skall kunna höjas, tillväxt som ett mål överordnat de övriga. Men tillväxt och utveckling är inte alltid samma sak. Än mindre är tillväxt alltid liktydig med en hållbar utveckling. Sverige visar dubbla ansikten mot tredje världen. Sverige arbetar för nedrustning men subventionerar samtidigt Bofors export av vapen till Indien. Sverige försvarar de mänskliga rättigheterna, samtidigt som svenska handelsdelegationer reser på löpande band till diktaturer som Iran, Saudiarabien och Indonesien. Riksdagen stiftar Sydafrikalag, företagen kringgår den. SIDA planterar skog på ett håll, Christer ”Consafe” Ericsson avverkar den på ett annat. Sveriges bistånd måste enligt vår uppfattning öka, men det måste också ändra karaktär. Vi måste bl.a. inse att det till största delen är u-ländernas kvinnor som tvingas bära världens skuldbörda. Av dem som lever i armod har de fattiga landsbygdskvinnorna det allra värst. De är överansträngda och undernärda, arbetar ofta arton timmar om dagen, producerar mer än hälften av livsmedlen i den tredje världen och ända upp till 90 96 av familjernas livsmedel i Afrikas jordbruksområden. I många regioner har dessutom kvinnorna ensamansvar för familjens försörjning, eftersom männen tvingas flytta in till städerna eller till andra länder för att hitta arbete. Insikten om kvinnornas centrala roll har ökat, men trots det får inte kvinnorna på långt när lika stor del som männen av satsningar på biståndsoch utvecklingsprojekt. Kvinnorna har hittills till stor del varit föremål för preventivmedelsforskning och barnbegränsningsprojekt. Nu måste det vara dags att ”höja blicken från kondomens nivå och underlivets region för att betrakta kvinnan i hela hennes gestalt”, som en gynekolog med lång u-landserfarenhet så träffande har uttryckt det. Herr talman! Ett annat område som kastar en minst sagt dyster skugga över vår värld är frågan om mänskliga rättigheter. Trots ESK-mötets positiva förhandlingsavslutning i Wien för några veckor sedan är verkligheten fortfarande både grym och fasansfull för många människor. I Iran fortsätter mullorna sin klappjakt på den demokratiska oppositionen. Brutala avrättningar av politiska fångar som suttit fängslade i åratal hör till vardagen. Så styr de despotiska mullorna. Nu, när en känd författare hotas till livet, har regeringen protesterat. Det är bra, och är man välvillig kan man förstås säga ”bättre sent än aldrig”, men frågan är om det inte är litet väl sent. I Peru, med en formellt folkvald regering, dessutom socialdemokratisk, ”försvinner” människor spårlöst. Under 1988 försvann 200 personer. Tortyr och summariska rättegångar mot politiska motståndare och fackliga ledare är vanligt förekommande. Vad har den svenska regeringen gjort för att protestera mot detta? Vad har den svenska regeringen sagt till den peruanska socialdemokratiska regeringen, herr utrikesminister? Jag efterlyser ett svar. I El Salvador härjar dödspatrullerna fritt, och på Filippinerna härskar samma polis och samma militär som under diktatorn Marcos tid. Dödspatrullerna opererar skoningslöst, tortyr förekommer dagligen. Och detta land har folkpartiet mage att föreslå som svenskt programland för bistånd, med hänvisning till att landet utvecklats till en demokrati! Är det landets politiska system som är avgörande för om folkpartiet skall beivra brott mot mänskliga rättigheter, dvs. om det är ett socialistiskt eller kapitalistiskt land? Det vill jag fråga Ingemar Eliasson. För klarhetens skull vill jag säga att vpk protesterar mot behandlingen av regimkritikern Våclav Havel med samma kraft som alla andra partier i den här församlingen. Berith Eriksson kommer senare att i sitt anförande mer utförligt ta upp frågan om mänskliga rättigheter. Jag vill övergå till att beröra situationen i Mellanöstern. Vpk hälsar bildandet av den palestinska staten med stor glädje. Den förtjänar allt stöd i sin viktiga kamp för ett fritt Palestina. 90 stater har hittills erkänt den nya staten, och min fråga till utrikesministern är: När tänker Sverige sälla sig till denna stora skara? Det är beklagligt att Israel fortfarande biter sig fast i en redan överspelad politik, men förr eller senare kommer Israel att tvingas erkänna den palestinska staten och vara tvungen att sätta sig ner och diskutera med PLO. Ett stort hopp är USA:s nya attityd till PLO, som får ses som ett resultat av den tysta diplomati som inte minst Sverige och Sten Andersson så framgångsrikt deltagit i. Hoppet har tänts om en lösning av den 40 år gamla Palestinakonflikten. Också i södra Afrika kan vi skönja en strimma hopp. Uppgörelsen om Namibia bör också innebära ett hopp för Angola och Mogambique — två länder som sargats svårt av Sydafrika och dess mördarband, representerade av UNITA i Angola och MNR i Mogambique. Herr talman! I det sammanhanget skulle jag vilja säga att jag tycker det är en skam att det i Sveriges riksdag finns ledamöter, från moderata samlingspartiet, som pläderar för svenskt bistånd till det vita Sydafrikas lakejer, nämligen till UNITA. För att få fullständig fred krävs att det förhatliga apartheidsystemet utplånas för evigt. ANC, UDF och andra progressiva krafter i Sydafrika måste därför ges ökat stöd, både ekonomiskt och moraliskt. En viktig åtgärd är att alla ekonomiska förbindelser med Sydafrika bryts. Men trots att en massiv opinion i Sverige stöder sådana åtgärder fortsätter de svenska företagen att genom sin verksamhet stödja den rasistiska regimen. I Afghanistan har vi nu sett utmarschen av de sista sovjetiska trupperna. Vi i vpk hälsar det med tillfredsställelse. Det var inte en dag för tidigt, utan nio år för sent. Nu kvarstår uppgiften att gemensamt arbeta för att någon form av fred också kan skapas mellan de olika parterna inne i Afghanistan för att undvika att landet slits sönder av rivaliserande grupper. FN är den organisation som bör ta ett stort ansvar för detta arbete. Ingendera sidan i Afghanistan har rätt att förhindra att internationella hjälpsändningar kommer fram, oavsett på vilken sida man befinner sig i den pågående konflikten. Hur det än är så är det ett obestridligt faktum att människor svälter. Herr talman! Efter den här ganska dystra och allvarliga uppräkningen vill jag tala om att jag har sparat det bästa till sist. Jag vill som avslutning lyfta fram den hoppingivande och positiva utveckling som ändå är den alltigenom överskuggande: Avspänningen och nedrustningen i världen! Plötsligt skrivs fredsavtal. Fiendeskap, avlat i åratal i skyttegravar och på slagfält, förbyts nu i försoning. De hårda orden tystnar. Viljan att nå lösningar, fredliga lösningar, på konflikter har växt sig starkare än kanske någonsin tidigare. Vi kan se på konflikten mellan Vietnam och Kina, mellan Kina och Sovjet, Indien och Pakistan, Angola och Sydafrika, Sovjet och Japan, Marocko och Västsahara, PLO och USA, Iran och Irak. Alla dessa relationer präglades ända tills nyligen av i bästa fall diplomatisk kyla och i sämsta fall av krigshandlingar. Nu samtalar man. På dagstidningarnas utrikessidor läser vi inte längre ”gick till hårt angrepp mot” eller ”nya strider utbröt” utan allt oftare får vi läsa om historiska första toppmöten mellan länders ledare. Bilderna visar handskakande statsledare och diplomater. I många fall är det historiska bilder som skulle ha varit otänkbara för bara några år sedan. Avspänningen mellan Sovjet och USA har spridit sig som ringar på vattnet till stormakternas förtrogna och allierade runt om i världen. Den internationella stämningen har berikats med samförstånd och ömsesidigt förtroende. En förlösande faktor i den här utvecklingen har varit Sovjets förändrade politik. Vi kan naturligtvis tycka vad vi vill om Sovjet, men i det här fallet tror jag nog att vi är överens. Gorbatjovs tal i FN i december förra året bröt med gårdagens militära tänkande. I stället för att tala om militär jämvikt, dvs. den klassiska terrorbalansen, talade Gorbatjov om ett militärt försvar baserat på principen om tillräcklighet. Han talade om att Sovjet var beredd att ensidigt reducera sina trupper med en halv miljon man, både i Europa och i Asien. Flera av de vapen som skall tas hem skall förstöras, och militära industrier skall konverteras för att kunna användas civilt. Några vapenfabriker skall t.ex. tillverka barnvagnar, några skall tillverka cyklar och andra tvättmaskiner. I januari i år spädde utrikesminister Sjevardnadze på med att förklara att Sovjet under år 1989 skall börja förstöra sina lager av kemiska vapen — utan att invänta någon internationell överenskommelse. Glasnostpolitiken har också nått flera av de övriga östeuropeiska länderna. I januari i år förklarade DDR, Polen och Ungern att också de är beredda att minska sina militärbudgetar och att göra ensidiga nedskärningar i sina militära styrkor. I Polen har regimen gett klartecken till en legalisering av fackföreningen Solidaritet, efter åtta års bannlysning. Solidaritet har också accepterat att starta en dialog med de polska ledarna. I Ungern har parlamentet beslutat att införa föreningsoch församlingsfrihet och diskuterar att införa ett flerpartisystem med allmänna val. I de baltiska staterna har en efterlängtad och nödvändig demokratiseringsprocess inletts. Herr talman! Det kalla kriget som i över 40 år fungerat som huvudmotiv för konfrontationen öst-väst och för den militära kapprustningen i världen är definitivt inne i en djup och efterlängtad kris. Hur är då reaktionerna i väst? Hur är reaktionerna här i Sverige? När det gäller konsekvenserna för den svenska säkerhetsoch militärpolitiken så är man mycket avvaktande, i vissa fall nästan avvisande. Detta görs trots att Gorbatjovs olika utspel ligger mycket nära Palmekommissionens tankar om ”gemensam säkerhet”.

Jo, starka krafter inom den svenska krigsmakten och den svenska rustningsindustrin driver en intensiv kampanj för ökade försvarsutgifter och svensk upprustning. Skattemedel används för militära annonskampanjer och man kräver nya miljarder för att kasta bort i det redan havererade JAS-projektet. I stället för att erkänna att det svenska försvaret befinner sig i en djup strukturoch budgetkris, försöker nu militärledningen framställa krisen som en säkerhetspolitisk kris för landet, genom dåligt underbyggda påståenden om ökade invasionsrisker. Utrikesdepartementet instämmer också i kraven. Vid en konferans i Storlien nyligen påstod kabinettsekreteraren Pierre Schori att det inte finns några som helst tecken på att avspänningen kan komma Norden till del och att det minsann inte finns någon anledning att ”sänka garden”. Detta sker trots att det finns flera tecken på att utvecklingen just nu går åt rakt motsatt håll, nämligen i riktning mot avspänning också i Norden. Det senaste i raden av utspel till förmån för en okritisk miljardrullning till det militära försvaret är ett upprop som undertecknats av bl.a. några f.d. borgerliga partiledare och den i många andra avseenden mycket radikala författaren Jan Myrdal. Herr talman! Ibland skulle man faktiskt önska att pojkarna stannade kvar hemma vid sina mekanolådor! Nu, om någonsin, är väl tiden kommen att pröva andra och nya vägar att nå säkerhet, genom en än aktivare fredsoch nedrustningspolitik. Skulle inte militärens erkännande av sin oförmåga att åstadkomma säkerhet inom rimliga ekonomiska ramar, tillsammans med den nya internationella avspänningen, kunna öppna vägen för ett nytt säkerhetspolitiskt tänkande också här i Sverige? Vi blir ju uppenbarligen inte säkrare av militära upprustningar. Däremot skulle vi bli säkrare om de nordiska länderna äntligen ingick avtal om kärnvapenfria zoner. Vi skulle också bli säkrare om kryssningsmissiler förbjöds till havs och om vi kunde få ett internationellt avtal om stopp för militarisering av haven. Vi skulle bli mycket säkrare om främmande baser förbjöds på andra länders, även våra grannars, territorium. Vi måste tänka om, och vi måste tänka i nya banor. Det skulle vara beklagligt om Sverige skulle gå upprustningens väg i ett internationellt klimat där alla talar om avspänning och nedrustning. Regeringen måste nu vara beredd att ta egna nedrustningsinitiativ. Ni kan inte längre bara hänvisa till att nedrustningsfrågorna skall lösas vid konferensborden i Genéve eller i Wien eller vid något annat internationellt konferensbord. Sverige kan själv kräva förhandlingar med stormakterna och de nordiska länderna om rustningsbegränsning i Norden, om kärnvapenfria och på sikt demilitariserade zoner, om begränsningar av militära övningar i vårt närområde osv. Herr talman! I Sovjet har glasnost och perestrojka kommit och i USA finns något som heter ”new thinking”. Vad skall vi kalla den omprövningsprocess som vi måste genomgå också här i Sverige? Jag har i en tidningsartikel utlyst en tävling om ett ord, eftersom jag tror att det är lättare att diskutera dessa saker om man också kan benämna dem med ord. Jag var djärv nog att säga i den tävlingen att första priset skulle vara en puss. Det vågar jag naturligtvis inte säga i den här salen. Även om talmannen har efterlyst nya arbetsformer är det kanske litet väl djärvt. Jag har i alla fall fått ett bra svar, som ligger nära en första placering. Det är ordet tjällossning. Det är ett gammalt fint svenskt begrepp som betyder att kylan, stelheten och oföränderligheten ersätts av värme och liv. Det vore väl inte dumt, eller vad säger utrikesministern och de andra herrarna?

Herr talman! Tjällossning låter väl bra, såvida det inte rör sig om att Clausewitz fortfarande har rätt. Enligt honom var ju kriget bara en variant av imperiebyggarnas försök att utvidga sitt maktområde. Kanske är det så, att de har insett att det inte längre finns några skyddade fältherrekullar där de kan hålla sig undan kärnvapnens massakereffekt, och att de därför måste söka sig nya vägar för att sprida sin maktförödelse över jordklotet. För en tid sedan läste jag följande i den franska tidningen Paris Match: ”Indianerna, befolkningen längs flodstranden och andra har bott i regnskogen sedan århundraden utan att hota den. Den verkliga faran kommer från boskapsuppfödare och odlare, från träexploatörer och vattenkraftsbyggare som orsakar kriminella översvämningar.” Det var den brasilianske miljökämpen Chico Mendes som talade. Det var den 9 december 1988. Några dagar senare blev han mördad. Det var delvis Sveriges fel. År 1987 importerade nämligen skogslandet Sverige 18 485 kubikmeter virke från tropiska länder. Det betyder att Sverige medverkat till att upprätthålla en marknad för regnskogsskövlarna. Så kan miljö och utrikespolitik hänga ihop i en globaliserad värld. När jag läste om Chico Mendes kom jag att tänka på Olof Palme. Han var ju också en obekväm politiker som blev mördad.

Därför känns det litet märkligt att ta till orda efter en socialdemokatisk regeringsdeklaration om svensk utrikespolitik som inte med ett ord, inte med en stavelse, hänvisar till Olof Palmes politiska gärning. Det känns märkligt. Men samtidigt är det också tragiskt självklart. Visst finns det mycket i utrikesdeklarationen som har vårt stöd. Och visst finns det enskildheter i svensk utrikespolitik som väcker vår beundran; jag tänker inte minst på det modiga agerandet kring Mellanöstern, som hela tiden har haft vårt stöd. Och protesten mot det iranska mordhotet mot författaren Salman Rushdie är kanske ett gott tecken. Det är bra att Sverige protesterar. Jag kan instämma i mycket av det som Ingemar Eliasson sade här om det fria ordets kraft och vikten av att slå vakt om det. Samtidigt måste man ändå fråga sig vad detta ambassadörshemkallande egentligen betyder. Hur kan vi ha svenska ambassadörer i Washington, i Moskva, i Jerusalem, i Bagdad, i Bukarest, i Djakarta — för att bara nämna några exempel på huvudstäder i länder som bedriver eller har bedrivit statsterrorism med hundratals och tusentals dödsoffer som reslutat? Herr talman! Jag är medlem i Sveriges Författarförbund, och jag är den förste att stödja författares uttrycksfrihet — det må vara Salman Rushdie eller Våclav Havel. Det är för övrigt bara 16 år sedan två svenska författare sattes i fängelse på grund av sina obekväma ord — av socialdemokraterna. Var fanns Carl Bildt och hans företrädare då? Vad sade Ingemar Eliasson då? Vad är det för värdeskala som har avgjort att just ett mordhot mot en författare väger tyngre än flygbomber mot civila, dödande plastkulor mot barn eller giftgas mot hela byar? Är det så att man vågar ryta till mot Iran för att det är ett isolerat land utan stöd från någon supermakt? Eller är det så att regeringen har velat ta chansen att haka på EG för att bevisa att EG anpassning av utrikespolitiken inte är så farlig? Berömmet i dag i Svenska Dagbladet borde få utrikesministern att fundera. Eller är det så att han trivs tillsammans med Carl Bildt i, som Carl Bildt sade, den i genuin mening civiliserade världen — vad det nu skall vara för någonting. Är det Karl XII:s värld, är det Robespierres värld, är det Napoleons värld, är det Stalins värld, är det Hitlers värld, eller är det Ceausescus värld? Vad är denna genuint civiliserade värld som Carl Bildt är så glad över att tillhöra — och som Sten Andersson tydligen också skall ingå i? Om Iranprotesten är inledningen till en ny och tuff solidaritetspolitik, då är det utmärkt och då ställer vi upp. Men tyvärr tyder det mesta just nu på motsatsen, att det i stället handlar om ett alibi för att dölja frånvaron av en seriös solidaritetspolitik och att det verkliga huvudsyftet i stället är EG anpassning av svensk utrikespolitik. Det verkar vara mycket länge sedan svenska regeringsmedlemmar gick i demonstrationståg mot en supermakt eller kallade en supermakts hantlangare för ”diktaturens kreatur”. Det känns som årtionden sedan Sverige självklart räknades som alla små folks och nationers vän. Det förefaller som om sekler har förrunnit sedan Sverige betraktades som en icke-officiell medlem av de alliansfria staternas gruppering. Ibland vill man fråga: Har Olof Palme varit död inte bara i tre år utan i hundra år? Olof Palmes stöd för de små folken må inte alltid ha varit så konsekvent. Men det uppfattades så av de små folken. Olof Palmes medansvar för vapenskandaler och annat som har skamfilat Sveriges rykte må ha varit inte så litet. Men det stod i så fall inte klart för dem som föll för svenska vapen. Kanske hade inte heller Olof Palme en genomtänkt utrikespolitisk filosofi. Men det kändes för de flesta som om han hade det. Kanske är förklaringen till tystnaden kring Olof Palmes utrikespolitiska roll helt enkelt att socialdemokratins nuvarande ledare har funnit att det fanns en dubbelhet i företrädarens uppträdande.

Kvar har blivit bokhålleri. Förvisso finns i det bokhålleriet poster för internationellt utvecklingssamarbete. Förvisso finns i regeringen Carlssons bokhålleri också avsnitt om nedrustningsarbete. Men framför allt handlar svensk utrikespolitik numera om ”Utrikeshandel och exportfrämjande” — som det heter i budgetpropositionens utrikeshuvudtitel. Där handlar en och en halv sida om utrikespolitik, medan utrikeshandel ägnas 30 sidor! Det var tydligen inte handelsdepartementet som slukades av utrikesdepartementet häromåret, utan tvärtom. Den socialdemokratiska utrikespolitiken väcker många frågor: Var står socialdemokratin i dag i förhållande till stormakter? Faktum är att socialdemokraterna i riksdagen i höstas röstade mot vårt och andras krav på klara protester mot franska kärnvapenprov i Stilla havet. Faktum är att socialdemokraterna i riksdagen i höstas också röstade mot enkla krav på att supermakterna skall avkrävas garantier för att deras fartyg inte har kärnvapen ombord. Var står socialdemokraterna och Sveriges regering i dag i förhållande till små stater och folk? Faktum är att socialdemokrater i riksdagen har gått emot krav på tydliga uttalanden till förmån för självbestämmande för Eritrea och Estland. Man har slutat protestera mot folkmordet på Östra Timor; i stället säljer man vapen till mördarna. Vad är det för sorts fredsordning Sverige tänker sig? Faktum är att nedrustningskonferensandet ägnas många utlandsresor, men det är vapenexporten som syns i omvärlden. Man hyllar den omkomne Namibiamedlaren Bernt Carlsson, men beviljar exportföretag dispens från Sydafrikabojkotten. Vad är det för sorts mänskliga rättigheter Sverige vill fftämja? Faktum är att i Sverige sitter kurder i kommunarrest utan dom och rannsakan. Och vilken sorts världssystem vill Sverige egentligen utveckla? Vileverien tid då dominerande makteliter hävdar att storlekstillväxt på global nivå är såväl önskvärd som oundviklig. Men supermakter är ohållbara i längden. Historien är full av försök, och sedan romarrikets dagar blir imperiernas livslängd allt kortare. Det finns nämligen en mottrend som har blivit allt starkare: de små folkens vilja att bestämma över sig själva. Miljöpartiet de gröna står på de små folkens sida mot supermakter och imperiebyggare. Samtidigt är naturligtvis en ökning av det internationella samarbetet mellan likaberättigade och självständiga stater och enskilda människor nödvändig för att rädda vår gemensamma jord från ekologiska katastrofer och krigets fasor. Vi anser att handel mellan stater, regioner, kommuner och enskilda är en självklar och nödvändig beståndsdel i varje ekonomiskt system som inte bygger på den rena självhushållningen. Vi har ingen som helst önskan att ”avskaffa handel” eller ”bygga en mur runt Sverige”. Men till skillnad från andra partier anser vi att handel inte enbart är någonting positivt utan också kan medföra negativa aspekter. Ett stort beroende av utrikeshandel är således för varje stat ett potentiellt hot mot den politiska självständigheten. Regeringen tycks emellertid betrakta all utrikeshandel som positiv och sätter den inte i samband vare sig med vår politiska självständighet eller med miljöoch energipolitiken. Det mest extrema utslaget av denna exportstyrda samhällsutveckling är givetvis den pågående smyganslutningen till den västeuropeiska supermakten EG, någonting som betyder att alla andra politiska, sociala, ekologiska, kulturella och övriga samhällsmål underordnas detta enda: att öka exporten. Som vi inom miljöpartiet om och om igen har framhållit och bevisat leder detta till ödesdigra effekter för hela det svenska samhället. Ett centralt avsnitt i EG-ordföranden Jacques Delors omdiskuterade tal den 17 januari lyder: ”Vi vet alla att den Inre Marknaden utgör en helhet med sina fördelar och nackdelar, sina möjligheter och begränsningar. Kan vi tillåta EFTA länderna att plocka och välja? Jag har mina dubier om det.” Och Delors fortsatte: ”Den Inre Marknaden är först och främst en tullunion. Är våra partner beredda att underordna sig den gemensamma handelspolitik som varje tullunion måste tillämpa mot tredje part? Den Inre Marknaden betyder också harmonisering. Är våra partner villiga att överföra de gemensamma regler som är nödvändiga för fria rörelser för varor till sina inhemska lagar och, som en konsekvens, acceptera EG-domstolens jurisdiktion?” Jacques Delors sade också: ”Men EG är mycket mer än en stor marknad. Det är ett gränslöst, ekonomiskt och socialt område på väg att bli en politisk union som omfattar närmare samarbete om utrikesoch säkerhetspolitik.” Kan man uttrycka sig klarare om det man egentligen vill än vad Jacques Delors faktiskt gjorde? Hans formuleringar visar att regeringens anpassningspolitik är utsiktslös; EG kommer inte att låta Sverige plocka russinen ur kakan. Exportföretagens marknadsfördelar måste betalas med nackdelar när det gäller miljöskydd, farlighetskriterier för kemikalier, livsmedelsstandard, konsumentskydd och arbetsmiljöhänsyn, vilket vi i miljöpartiet med stöd i material från svenska myndigheter har kunnat påtala i en rad riksdagsmotioner. Regeringen tycks tro att Delors har erbjudit någonting som liknar den EG-anpassning utan medlemskap och utan nackdelar som är regeringens officiella politik; men Delors har bara föreslagit en förenklad procedur för samtal med EFTA-länderna. Att det aldrig kan bli tal om verkliga förhandlingar gjorde Delors klart i talet. Han sade: ”Inre utveckling har företräde framför utvidgning av EG. —- — Vi är "Europas' enda arkitekter, vi håller i nycklarna.” Men regeringen tycks inte vilja förstå vad Delors besked betyder. För oss är det kristallklart. Sverige har att välja: Antingen avvecklar vi vår urgamla politiska självständighet och går in som delstat i en västeuropeisk supermakt. Det betyder bl.a. slut på neutraliteten, förvandling av riksdagen till ett landsting, inträde i en stormaktsbildning som enligt Le Monde Diplomatique för en tid sedan präglas av en så extrem låt-gå-liberalism att inte ens franska högerledare har vågat föra en sådan politik på hemmaplan, och för övrigt inte svenska heller. Det betyder en union där enligt Der Spiegel ”miljön kommer i skymundan”, en låt-gå-marknad som enligt International Management kommer att drabbas av företagsnedläggningar, ökad arbetslöshet, maktkoncentration till Bryssel, ökade klassklyftor och ökade handelsunderskott. Det betyder en allians som enligt den franska EG-debatten ”måste bli militärstrategisk eller inte bli alls”, som det heter i både Le Monde och Liberation. Det betyder ett handelsblock som kan bli ett ”Fortress Europe” med taggarna utåt enligt International Herald Tribune. Det är den ena valmöjligheten. Den andra är att vi behåller vår politiska självständighet, strävar målmedvetet efter att diversifiera utrikeshandel och samarbete till att omfatta inte bara EG utan också Centraloch Östeuropa och världen utanför Europa. Dessutom skulle vi kunna omvandla Sverige till ett mera ekologiskt och socialt balanserat samhälle där andra värden än de materiella kommer i högsätet. Men socialdemokraterna försöker sitta på två stolar samtidigt och både äta kakan och ha den kvar. De famlar i blindo. Regeringen förmår inte ens begripa ett centralt tal av EG-kommissionens ordförande. Är det med dessa blindbockar i ledningen vi skall gå in i 90-talet? Herr talman! Jag nöjer mig här med att närmare utveckla ett enda konkret exempel på vad EG-anpassningen medför. Det framgår av en artikel i Europe's Business Magazine, februari 89, med rubriken Realigning for the open market in defence, alltså om organisation för den öppna försvarsmarknaden. Artikeln handlar om vapentillverkare som nu förbereder sig för den inre vapenmarknad som, enligt ett beslut i NATO i november i fjol, kommer att utvecklas inom ramen för EG:s inre marknad, den marknad som ju riksdagen dess värre har beslutat att Sverige skall ingå i. Jag frågar: Tänker Sverige begära undantag från EG:s och NATO:s gemensamma marknad för vapen? Eller är detta ett sätt att slutgiltigt smita undan ansvaret för de vapenskandaler som mer än något annat har skadat Sveriges utrikespolitiska rykte och som regeringsdeklarationen ju inte talar om? Vi har ett bättre och ärligare förslag om hur man skall kunna nu dra ett slutstreck under vapenskandalerna utan att sopa dem under mattan. Vi har krävt en nordisk opartisk utredning om de svenska vapenexportaffärerna. Herr talman! Miljöpartiet har också i ett annat utrikespolitiskt sammanhang föreslagit en internationalistisk lösning. Den senaste tidens dubbelspråk när det gäller ubåtarna avslöjar att regeringen helt har tappat kontrollen över hanteringen av de affärerna. Man måste fråga sig om det någonstans i försvarsledningen pågår en systematisk desinformationskampanj i syfte att skada den svenska neutralitetspolitikens trovärdighet. Först säger marinchefen att sovjetiska ubåtar kränker svenskt vatten. Försvarsministern dementerar. Så läcker Svenska Dagbladet ut uppgifter om att en hemlig ÖB-rapport utpekar Sovjet som ubåtsinkräktare. Senare samma dag publiceras ÖB:s offentliga rapport. Ingen utpekas och ÖB säger att det kan vara vilket Östersjöland som helst utom Finland. Så informeras utrikesnämnden, där vi i miljöpartiet naturligtvis inte får vara med. I en tidning sägs att ingen nation anges som ubåtsinkräktare, en annan säger att Sovjet har utpekats. Om regeringen vill frigöra sig från misstankar för att inte själv ha ett finger med i detta smutsiga spel krävs krafttag. Guillou och Bratt satte ni ju i fängelse, Sten Andersson, därför att de talade om för svenska folket att det existerar en svensk spionorganisation, någonting som denna riksdag över huvud taget inte kände till. Detta åkte de i finkan för. Vad tänker ni göra med marinchefen, med alla dessa glappkäftar som finns någonstans och skapar dessa dubbeltungande intryck av var Sverige egentligen står i ubåtsfrågan? Jag tror att det börjar bli hög tid att göra som Sven Andersson föreslog redan efter vad som hände i Hårsfjärden. Han föreslog ju en internationell expertkommission med Sovjetunionens medverkan. Men ÖB avvisade idén. Varför? Vågar de svenska ansvariga inte utsätta sina indicier och beskyllningar för opartisk internationell utredning? Herr talman! En fluga gör som bekant ingen sommar, och att det finns enstaka rester av solidaritetspolitik av Olof Palmes märke kvar i den svenska utrikespolitiken förändrar inte vad som är ett grundläggande faktum. Inför treårsminnet av det fortfarande ouppklarade mordet på Sveriges statsminister, och tillika den mest respekterade svenske politikern någonsin i den fattiga världen, har svensk utrikespolitik definitivt svängt om från att huvudsakligen vara en global internationalistisk solidaritetspolitik till att huvudsakligen vara en nationellt egoistisk handelspolitik, som tycks ha som sin huvuduppgift att på den internationella arenan skapa ökat utrymme för svensk export. Det är exportintressena som styr. De styr Europasamarbetet, vapenexporten, biståndspolitiken och underdånigheten under supermakter. Skall internationellt miljösamarbete få gehör, skall det motiveras med ökade exportchanser för svensk miljöteknologi. Frigörelsen i Östeuropa hyllas, men främst för att den kan öppna väldiga exportmarknader. Vem vore förvånad om denna krämarliberala utrikespolitik fördes av krämarliberalismens traditionella ideologiska förespråkare — moderaterna och folkpartiet? Men nu är det socialdemokratin som hyllas av näringslivsdirektörer och som håller på att förverkliga det som Gunnar Adler Karlsson kallat ”ett samhälle utan moral” där Mammon är alltings herre och penningvärdet det enda livsvärdet. Det måste väl ändå finnas en liten livspunkt kvar också i den gråaste socialdemokratiska själ, en liten röd varningslampa som blinkar likt en annalkande hjärtinfarkt och försöker slå larm: Tänk om inte alla människor har plånbok i stället för hjärta. Tänk om det finns levande själar också utanför transplantationslaboratorierna, som ännu inte är söndertrasade av videovåld och satellitreklam. Tänk om det finns idealitet och solidaritet hos t.ex. människor som sliter ihop sina bråkdelar av statsrådslöner med händerna hängande i mitellor. Tänk om det finns fler än de grönas 5,5 96 väljare som är beredda att avstå från EG-anpassningens och vapenexportens påstådda tusenlappar, för att slå vakt om Olof Palmes solidaritetspolitik! Tänk om det är så. Vad gör gråsosseriet då? Det har jag tyvärr ett färskt och illavarslande exempel på. När jag i januari via riksdagens utredningstjänst begärde tillgång till material från pågående utredningar om de konkreta effekterna av en EG-anpassning fick jag det material jag begärde. Det ledde som bekant till en rad gröna motioner och till en artikel i Dagens Nyheter den 30 januari, med en mängd av obekväma fakta om hur EG-anpassningen kommer att drabba miljöskydd, konsumentskydd, arbetarskydd och mycket annat. När jag häromdagen vände mig till riksdagens utredningstjänst för att få tillgång till ytterligare material av samma slag, tvingades utredningstjänsten rapportera följande. Jag tycker att Sten Andersson skall lyssna ganska noga på detta. ”Kontakt har tagits med representanter för flera arbetsgrupper under Integrationssekretariatet, ISEK, för att erhålla eventuella handlingar från myndigheter om deras anpassningsarbete. Det har då visat sig att arbetsgrupperna antingen inte har erhållit sådant material eller betraktar materialet som internt arbetsmaterial. Som internt arbetsmaterial betraktas också handlingar från de referensgrupper, bestående av deltagare från näringsliv och forskare, som arbetsgrupperna vänder sig till. Vid kontakt med ISEK har framkommit att det skrivna material som finns inom ISEK och Beredningsgruppen för Europafrågor samt arbetsgruppernas material också anses som internt arbetsmaterial och därför inte lämnas ut.” Herr talman! Jag är folkvald företrädare för svenska folket. Som riksdagsledamot och ledamot av utrikesutskottet och som suppleant i konstitutionsutskottet får jag varje vecka ta del av åtskilliga hemligstämplade handlingar som rör säkerhetspolitik och utrikespolitik. Men jag har alltså inte samma rätt som Pehr Gyllenhammar och hans gäng att få ta del av de fakta som ni håller på att sammanställa, och kanske tvätta, om vad EG-anpassningen medför för vanliga svenska människor i deras miljö och på arbetsplatserna när det gäller konsumentskydd och livsmedelsstandard! Det har jag som folkvald mindre rätt att ta del av än era kamrater i näringslivet! Jag vill fråga utrikesministern: Är det meningen att det skall vara så i ett demokratiskt samhälle? Herr talman! Så agerar en rörelse i nedgång, en rörelse där man känner marken gunga under fötterna och där man i sina klappande hjärtan, som förmodligen fortfarande finns där, inser att man sviker grundläggande ideal. Herr talman! Olof Palme var förvisso inget helgon. Det vet få bättre än vi i den gröna rörelsen som följt honom genom kärnkraftsval och vapenaffärer. Det är nu snart tre år sedan han dog. Likafullt hade han inför världens fattiga en helgongloria som kanske aldrig någon annan i-landspolitiker haft. En regel man som sociolog får lära sig redan på ettbetygskursen lyder: Om människor definierar en situation som verklig så är den verklig för dem i sina sociala konsekvenser. Om Olof Palmes efterföljare velat göra den bild av Sverige som Palme skapade verklig till sina konsekvenser, skulle de valt att föra en utrikespolitik i dess anda. Att de inte har gjort det, att svensk utrikespolitik är avpalmefierad och att Olof Palme aldrig nämns i officiella sammanhang av sina efterträdare är ingen slump. Regeringen vill inte kopplas ihop med Palme, den föredrar att bli mottagen i Vita Huset och i EG:s högtidssalar. Kanske skulle Sten Andersson personligen i själ och hjärta vilja någon annat. Hans agerande för Palestina antyder det och även andra debattinlägg han har gjort. Men som utrikesminister i en regering som marscherar arm i arm med högern in i den framväxande västeuropeiska supermakten är det inte mycket han förmår. Inte så länge han låter den Feldtska vinstmaximeringslogiken råda över arbetarrörelsens gamla solidaritetslogik. Vad man än må säga om Olof Palme: Han lyckades verkligen skapa en bild av att utrikespolitik är något förmer än egoistiskt förmånssökande. Vad man än kan säga om hans efterträdare: Snabbare än någon trodde vara möjligt har Ingvar Carlssons regering lyckats förvandla Olof Palme till en politisk operson. Därför återstår, hur förmätet det än må låta, bara för miljöpartiet de gröna att ta vara på det goda i Olof Palmes utrikespolitiska arv.